Herr talman! Jag skall försöka att koncentrera mig och bara gå in på de frågor där det finns delade meningar. Först vill jag säga att försöket med en förändrad budgetprocess kommer att fortsätta även under nästa riksmöte. Därefter blir det en utvärdering. Självfallet skall då alla utskott få möjlighet att komma med synpunkter. Vi understryker att det finns krav på en mer fullständig budgetproposition, och vi förutsätter att regeringen uppfyller detta krav. Liksom Birgit Friggebo tror jag att det finns en gemensam vilja att ändra, och jag hoppas väldigt mycket på det arbete som pågår i den av landshövding Molin ledda utredningen om hur arbetet med budgetpropositionen bör läggas upp. I avvaktan på resultatet av utredningen föreslår utskottet att stoppdatum för anslagspropositioner sätts till den 22 februari. I detta sammanhang vill jag yrka avslag på den moderata reservation som Elisabeth Fleetwood talade för. Att i grundlagen föra in en målsättning om en tidsmässigt balanserad budget är, enligt min mening, principiellt förkastligt. I sak skulle denna grundlagsbestämmelse också bli verkningslös. Skulle den få någon verkan skulle den kunna försvåra möjligheterna till en rationell ekonomisk politik, vilken ändå förutsätter flexibilitet. Likaså avvisar utskottet tankar på ramar för olika utgiftsområden. Det är en ståndpunkt som vi delar med finansutskottet. Under den granskningsdebatt som vi hade talade jag för att samtliga utskott borde ta mer aktiv del i arbetet på att följa upp och värdera reformer efter det att riksdagsbeslut har fattats. Vi vill nu att talmanskonferensen skall tillsätta en utredning för att åstadkomma en ökad samordning av utskottens och riksdagsrevisorernas arbete i det här avseendet. Den ledningsoch samordningsfunktion som regeringen har i en parlamentarisk demokrati får emellertid inte försvagas och med hänsyn härtill yrkar jag avslag på reservationen från folkpartiet och moderaterna om organisationen av den statliga revisionen. De ansträngningar som talmannen gör för att förbättra våra arbetsformer i syfte att placera riksdagen mera i centrum som beslutsforum och debattarena kan inte nog värderas. Dessa ansträngningar ligger helt i linje med folkstyrelsekommitténs och vårt utskotts ambitioner. Förbättringar har ge nomförts och är på väg med stöd av en allt starkare opinion i vår folkrepresentation. Det stora antalet motioner i dessa frågor är ett uttryck för detta. Därför bör man inte se på miljöpartiets reservation om reformering av riksdagens arbetsformer, och inte heller centerpartiets reservation i samma ämne, som särskilt avvikande från uppfattningar som har kommit till uttryck i majoritetsskrivningen. Det är inte någon allmän välvilja som vi ger uttryck för, Hans Leghammar, utan en medvetenhet om att det handlar om en kontinuerlig process. Det är faktiskt så, att många av de uppslag och idéer som finns i motionerna i dag är föremål för diskussion inte enbart i vårt utskott utan också på annat håll, t.ex. bland partiernas representanter i talmanskonferensen. Jag tycker att det är värdefullt att denna diskussion ofta har blivit konkretiserad i förslag och att man försöker att på detta sätt förankra det hela hos de olika riksdagsgrupperna. Det är på så sätt man når fram till snabba resultat. Från konstitutionsutskottets sida behöver man inte snegla avundsjukt på det där. Vi räknar med att resultatet blir nya förslag. Sedan kommer vi att ta ställning till vilka förändringar som behöver göras beträffande de konstitutionella reglerna. Alltså: Vi arbetar oss successivt fram till lösningar. Om jag får vända mig till tredje vice talmannen vill jag säga att ingen väl kan skryta över att ha funnit Columbi ägg. Ibland tycks Bertil Fiskesjö mena detta, då han kommer med sin käpphäst om en omläggning av budgetåret, vilket i och för sig är en intressant tanke men som inte är nödvändigt för att lösa alla problem. Mycket annat kan också åstadkommas med god vilja från riksdagens sida, och arbetet är nu i full gång. En viktig sak är att utskotten genom sammanträden under riksmötesuppehållet färdigställer betänkanden som kan behandlas när riksdagen börjar på hösten. Vi införde den s.k. 1-novemberregeln, vilket innebar att uppskjutna ärenden med motioner från våren skulle vara färdigställda den 1 november. Nu tas visserligen den regeln bort, men detta bör inte minska utskottens ambition att skaffa fram betänkandena till talmanskansliets skafferi, om jag får använda det uttryck som Hilding Johansson — en av mina företrädare på ordförandeposten — använde. Man bör alltså göra i ordning betänkandena, så att arbetsplena med överläggning och ärendebehandling kan komma i gång tidigt på hösten. Då behöver vi inte gå omkring här och sakna viktiga och långa debatter och arbetsplena i början av sessionen. I det sammanhanget erinrar vi från utskottets sida om den ändring som gjordes i riksdagsordningen våren 1988. Det skrevs uttryckligen att det numera är en skyldighet för utskotten att sammanträda under tid riksmöte icke pågår, om riksdagsarbetet kräver det. Sedan vill jag något kommentera vad Bertil Fiskesjö sade om vårt förhållande till massmedierna. Jag instämmer i mångt och mycket med honom och är tilltalad av de olika idéer som har förts fram för att få en mer aktuell debatt i parlamentet. Reformeringen av frågeinstitutet är viktig. Likaså är det viktigt att intressanta debatter och avgöranden hålls vid en tidpunkt som underlättar massmediernas rapportering från riksdagsarbetet. Sådana ändringar i arbetsordningen ger säkert bättre resultat än allmänt gnäll över nyhetsrap porteringen. Vi bör eftersträva att reducera antalet kvällsplena. Ett sätt är ju det på gående försöket, under kvittningsmännens benägna medverkan, att förenkla voteringsförfarandet, något som vi skall försöka praktisera även i dag. Bertil Fiskesjö diskuterade riksdagens och departementens egen tidning. För min del är jag anhängare av en försiktig reformering av tidningen, men den får inte förlora den speciella inriktningen på vissa målgrupper. Vid utskottets studiebesök helt nyligen på Gotland träffade jag länstjänstemännen som sade att tidningen var alldeles utmärkt just därför att den innehöll fakta om riksdagsarbetet och hänvisningar till protokoll och sådant. Även jag tror att inriktningen är rätt bra och vill därför förorda en försiktig reformering. Jag vill starkt understryka att vi har ett stort förtroende för redaktionen. Dess ledning av arbetet bör fortsätta. Jag vill också i detta sammanhang peka på att utskottet skriver att så länge det är nödvändigt att anordna kvällsplena bör dessa enligt utskottets bestämda mening vara voteringsfria. Undantag bör göras endast vid enstaka tillfällen före längre uppehåll i riksdagsarbetet och mot sessionens slut. I övrigt vill jag hänvisa till utskottets betänkande. Jag vill bara beröra ett par av de utskottsinitiativ som redovisats i detta sammanhang. Beträffande utskottens ledamotsantal anser utskottsmajoriteten att ingen ändring bör göras i riksdagsordningens huvudbestämmelse om minst 15 ledamöter i varje utskott. Däremot föreslås att den tilläggsbestämmelse enligt vilken utskotten för närvarande skall bestå av 17 ledamöter ges ett annat innehåll. I den bestämmelsen bör föreskrivas att ledamotsantalet fastställs av riksdagen på förslag av valberedningen. Jag tror att det blir en bra ordning. Därutöver föreslår utskottet två mindre justeringar i riksdagsordningens regler om utskotten. Genom en förändring i reglerna om utskottsval klargörs att utskottens mandatperiod upphör i och med att den nyvalda riksdagen samlas. Vidare föreslås att storleken av utskottsminoritet som kan begära upplysningar eller yttrande förändras från minst en tredjedel till minst fem. Jag vill också något kommentera frågan om representationen i utrikesnämnden eftersom detta har tagits upp i debatten. Här möts olika principer. Vi menar att man bör ha en begränsad storlek på utrikesnämnden, och vi menar också att den bör ha en sammansättning som är proportionell i förhållande till partiernas representation här i riksdagen. Detta är knappast förenligt med de krav som ställs på att alla partier skall ha representation i nämnden. Hans Leghammar kan väl ändå inte vid närmare eftertanke mena att man inte har möjligheter att bedriva opinionsbildning och diskutera frågor som behandlas i utrikesnämnden om man står utanför densamma? Jag vill här också nämna att både miljöpartiet och vänsterpartiet har varit representerade i t.ex. försvarsutredningen och där har haft möjligheter att följa den debatt som har förts om säkerhetspolitiken och dess inriktning. Vidare vill jag, med tanke på diskussionen om partiernas representation, bekräfta vad Bo Hammar sade, nämligen att det nu finns enhällighet inom utskottet om att finna en ersättning för JO-delegationen som innebär att samtliga partier får insyn och möjlighet att direkt påverka valet av justitieombudsman. Slutligen vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i alla delar.

Herr talman! Det är väl bra med kontinuerliga reformer och en kontinuerlig process för att förbättra riksdagens arbetsformer, förutsatt att det ger några resultat. Det är ju så lätt att mera värdera vad som sägs och tycks än det faktiska resultat som uppnås. Jag har suttit i riksdagen väldigt länge, och jag tycker att det är mycket sämre nu än vad det har varit tidigare. Det är fråga om en klart sjunkande uppmärksamhet i kammaren som sådan, och det kan vi naturligtvis diskutera. Att det är ovanligt många här just nu beror på att det är ytterligare ett utskott inblandat och att några stycken från finansutskottet har tagit sig hit. Uppmärksamheten från massmedias sida är sämre nu än tidigare. Det är kanske inte att undra på. Om verksamheten här efter kl. 18.00 är så intresselös att ledamöterna helst vill gå härifrån, kan man kanske inte begära att företrädare för massmedia skall anse det så intressant att de sitter här på nätterna för att rapportera. Jag tror att vi får vara litet självkritiska. Här finns naturligtvis mycket att göra, och jag har tidigare framlagt idéer om detta. Jag tycker inte att vi skall gnälla. Det håller jag med ordföranden om. Vi skall föreslå positiva, konkreta förändringar som kan leda till ett bättre sakernas tillstånd. Jag ser det nämligen som en viktig demokratifråga att medborgarna ute i samhället får en rimlig chans att någorlunda hålla reda på vad vi beslutar här i riksdagen och vilka olika uppfattningar som har gjort sig gällande i viktiga frågor. Jag tycker att det är trist att man många gånger när man är ute från allmänheten får frågor som visar att många inte har en aning om t.ex. vilka positioner partierna har intagit ens i riktigt kontroversiella frågor. Det förslag vi har lagt fram blir undanviftat litet i förbigående med ord som käpphäst och Columbi ägg. Men det är ett genomtänkt förslag, och vi har noggrant analyserat förutsättningarna för att riksdagens arbete skulle kunna bli effektivare. Det är då bara att beklaga att inte några större partier har biträtt förslaget, eftersom det då kanske hade varit litet lättare att få resonans för det. Jag har en känsla av att ingen liksom vill ta i den här frågan. Om vi nu får förslaget med en finansplan på hösten realiserat, är vi kanske i varje fall halvvägs mot det som vi eftersträvar. Men det blir också en väldigt märklig blandning.
Herr talman! Jag ställde i mitt inledningsanförande en direkt fråga till konstitutionsutskottets ordförande Olle Svensson om utrikesnämnden och rätten att bedriva fri opinionsbildning på utrikesnämndens ansvarsområde och diskussionsansvarsområde. Men jag fick inget svar, utan jag fick några svepande formuleringar om att den representation man har i utrikesnämnden är bra och att jag inte kunde mena allvar med att säga att man inte kunde bedriva opinionsbildning inom utrikesnämndens område. Visst kan jag göra det. Så fort det finns läckor, så fort media får reda på vad som har dryftats på utrikesnämndens område kan jag bedriva opinionsbildning. Detta är min grundlagsskyddade rätt att bedriva opinionsbildning inom alla samhällsfrågor! När det finns läckor kan jag bedriva opinionsbild ning inom utrikesnämndens område, men annars kan jag inte göra det. Jag har ingen möjlighet att veta vad som finns inom det området. Jag hävdar faktiskt att det begränsar min grundlagsskyddade möjlighet att bedriva fri opinionsbildning att 11 20 av riksdagens representation inte har insyn i de här frågorna. Dess värre har man för partiledaröverläggningarna samma kriterier som för utrikesnämnden. Även där är 11 90 av riksdagens representation utestängd från att kunna bedriva fri opinionsbildning. Menar Olle Svensson verkligen allvar med att det överensstämmer med en fri opinionsbildning att så många procent av riksdagens representation blir utestängd från en viktig opinionsbildningsgrupp? Jag kräver ett litet bättre svar.

Herr talman! Jag kan inte, Bertil Fiskesjö, exemplifiera i detalj, men jag vill säga att det inte enbart gäller den fråga som berörs i centerns motioner, nämligen den om att budgetåret skall läggas om så att det motsvarar kalenderåret. Det är inte enbart den frågan som är avgörande för om vi skall kunna göra detta arbete mera intressant och ge riksdagen en starkare ställning som beslutsforum och debattarena, som jag tidigare talade om. Jag menar att vi i konstitutionsutskottets arbete har tagit upp viktiga frågor, och jag tycker att tredje vice talmannen något högre kunde värdera talmannens initiativ att på olika områden försöka förbättra våra arbetsformer. Där pågår ju nu mellan partiernas representanter en livlig och bra debatt. Jag vill bara ge denna lilla påminnelse till Bertil Fiskesjö och påpeka att han inte representerar all kunskap och sakkunskap på detta område och att det inte är så att om inte Bertil Fiskesjös idéer förverkligas, är allt annat bedrövligt. Det var denna lilla påminnelse jag gav i mitt anförande. I övrigt tycker jag att det är värdefullt att Bertil Fiskesjö har drivit dessa frågor. Jag har ju också tillhört riksdagen länge och försökt verka för en ökad vitalitet. Till Hans Leghammar vill jag säga följande. Vad är det utrikesnämnden sysslar med? Det är utrikespolitiska och försvarspolitiska säkerhetsfrågor. Nog är det då bra groteskt att säga att ett parti på grund av att det inte är tillräckligt stort och inte får representation i utrikesnämnden skulle utestängas från diskussionen kring de frågor med detta sakinnehåll som behandlas i nämnden. Jag vill erinra om att ni har haft representanter i försvarsutredningen och att ni har haft synpunkter på säkerhetspolitikens inriktning. Självfallet kan man då inte säga att ni är utestängda från den här debatten. Menar Hans Leghammar att Per Gahrton har låtit sig bevekas så att han inte för någon diskussion om EG-frågor på grund av att ert parti inte finns med i utrikesnämnden? Det vore groteskt. Jag har inte sagt att man skall stänga ute miljöpartiet eller något annat parti. Men man har diskuterat hur en utrikesnämnd skall vara sammansatt. Den bör ha en begränsad storlek, och den bör ha en proportionell representation i förhållande till riksdagspartiernas styrka. Det kravet står i motsatsställning till önskemålet i miljöpartiets motion om att alla partier skall bli representerade.
Herr talman! Nej, Olle Svensson, jag är inte så högmodig att jag tror att jag har lösningen på alla problem. Jag tror inte heller att de förslag vi här har lagt fram löser alla problem. Jag sade i mitt inledningsanförande att riksdagen aldrig kan bli en vanlig arbetsplats. Det har funnits en tendens hos en del som har kommit in i detta hus att tro att riksdagen skulle kunna bli som en vanlig arbetsplats, där man arbetar från kl. 9 till kl. 16. Så kan det aldrig bli. Jag tror inte att det förslag som Olle Svensson här tog fasta på, och som är ett viktigt inslag i vår reservation, nämligen en omläggning av budgetåret, är det enda som behöver göras. Men jag menar att vi måste ha en ordentlig och förutsättningslös diskussion om vilka grundläggande förutsättningar som skall gälla för uppläggningen av arbetet i riksdagen om det skall bli några substantiella resultat. Det är så lätt att önska och ändra litet hit och dit, och det är lätt att prata runt frågan. Men sedan kommer vi till en utvärdering av vad som verkligen har uppnåtts med de s.k. delreformer som vi har genomfört. Har det blivit bättre? Har det blivit någon positiv förändring? Når fler budskap ut från riksdagen? Står riksdagen numer i centrum för den allmänpolitiska debatten än tidigare? Det är de frågorna som vi måste ställa. Om vi då kan konstatera att det snarast har blivit sämre, bör naturligtvis en klocka ringa, för att anknyta till vårt utskottsspråk, så att vi vaknar till och försöker hitta andra former för arbetet i parlamentet. Det är något oerhört viktigt. Riksdagen är dock det viktigaste statliga organ vi har och överordnad allting annat.

Herr talman! Man studsar faktiskt till litet när man får ordet groteskt emot sig när man kräver rätten till fri opinionsbildning. Det gäller speciellt när ordet groteskt används av konstitutionsutskottets ordförande, som borde vara garanten för att bestämmelserna i grundlagen till skydd för opinionsbildningen verkligen efterlevs. Det groteska skulle ligga i att vi inte inser att vi kan driva opinionsbildning i säkerhetsfrågor. Visst kan vi göra det, Olle Svensson. Men vi kan inte göra det i de dagsaktuella frågor som behandlas vid partiledaröverläggningar och i utrikesnämnden och som inte läcker ut i media. Vi vill kunna ta ställning om vi skall driva opinion i de frågorna eller ej, och det kan vi inte göra så länge vi är utestängda därifrån. Olle Svensson vill heller inte diskutera den grundläggande frågan om utestängningen och den grundlagsskyddade opinionsbildningen.
Herr talman! Jag vill ge en kort kommentar till Bertil Fiskesjös anförande så att debatten här ändå inte skall sluta i pessimism. Detta utskottsbetänkande ger uttryck för en reformvilja när det gäller riksdagens arbete, och de bemödandena kommer säkert att kunna ge resultat. Det är min bestämda uppfattning.

Herr talman! Jag vill helt kort yttra mig över finansutskottets betänkande nr 39, som miljöpartiet de gröna i allt väsentligt står bakom, enligt hemställans punkt 1. Vi har däremot en avvikande mening, och det gäller oviljan att ta in de ekologiska dimensionerna i budgetprocessen. Vi anser att det är utomordentligt viktigt att man genomgående i allt budgetarbete tar hänsyn till de förändringar som pågår i de ekologiska systemen, eftersom de utgör grunden för det liv vi har. Vi vet att systemen förstörs i rask takt. Det är därför utomordentligt viktigt att dessa frågor ständigt beaktas också i budgetprocessen, eftersom det budgetarbete som vi bedriver här i riksdagen har ett stort inflytande på den ekonomiska framtiden och det ekonomiska livet i vårt land. Vi måste någon gång också få in detta i budgetprocessen. Jag yrkar därför bifall till reservationen till finansutskottets betänkande nr 39. Tack för ordet.
Herr talman! Ett enigt finansutskott har föreslagit att riksdagen skall tillsätta en arbetsgrupp för att bereda frågor om riksdagens roll och former för att fatta beslut i budgetfrågor. Därmed tillgodoses i huvudsak två av de tre motioner som avgivits med anledning av riksdagens revisorers förslag. Däremot avstyrker utskottet motionen av Claes Roxbergh, i vilken han yrkar att den ekologiska dimensionen skall ges större vikt och betydelse än den som tillkommer den ekonomiska. Motionen har följts upp med en reservation av Carl Frick. Ibland undrar jag om Carl Frick verkligen läser vad utskottet skriver. Utskottet har vid flera tillfällen uttalat den uppfattningen att det är viktigt att följa hur de samlade resurserna, inkl. miljöoch naturresurserna, utvecklas. Den utredning som regeringen skall tillsätta skall undersöka möjligheterna att komplettera nationalräkenskaperna med miljöoch naturresursräkenskaper.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
Herr talman! Visst läser jag vad finansutskottet i olika sammanhang skriver i sina betänkanden. Och visst kan man konstatera att det finns en liten grön ljusglimt här och där. Men det grundläggande från vår synpunkt är att dessa ekologiska frågor måste inarbetas kontinuerligt i budgetprocessen. Det var egentligen det enda kravet vi ställde, och vi är litet ledsna över att utskottet inte kan säga ja till det.

Herr talman! Jag är inte så missnöjd. Jag ser det som en öppning att det ändå pågår ett omtänkande. Vi ser vår uppgift att städse ”pusha” på frågorna ordentligt så att de verkligen kommer med i olika sammanhang. Vi får väl se vad som kommer att hända — men vi kommer att envisas.

Herr talman! Finansutskottets betänkande 39 är som sagt enhälligt så när som på en reservation från miljöpartiets representant. Jag ansluter mig där till vad Maria Hed nyss anförde från talarstolen. Att jag ändå tar till orda beror på att detta ärende kommit att behandlas mycket ingående av utskottet. Med min erfarenhet från finansutskottet sedan 1979 är det detta ärende som vi har ägnat flest sammanträden och mest diskussioner. Det kan förefalla som om det inte har kommit ut så mycket av det. Men jag tror att det är ett mycket väsentligt ställningstagande som har gjorts, och det kan komma att betyda avsevärda förbättringar för oss ledamöter i den svenska riksdagen. En annan orsak till att jag vill ta till orda är att det finns en tydlig koppling till en moderat kommittémotion, K234, om finansmakten och budgetprocessen, som vi väckte under allmänna motionstiden. Finansutskottet har yttrat sig endast till konstitutionsutskottet, eftersom där fanns ett förslag till grundlagsändring. Jag måste säga att det över huvud taget har varit litet besvärligt att revisorernas förslag och den moderata motionen har behandlats på olika håll här i riksdagen. Men genom en samordning av utskottens ställningstaganden och genom denna gemensamma debatt har det, såvitt jag har förstått, ändå varit möjligt att nå fram till en tillfredsställande lösning. I den moderata motionen berördes — mot bakgrund av en redogörelse för förhållandena i andra parlament — ett antal av de svagheter i budgetprocessen som vi riksdagsledamöter fått känna av under senare år. I sitt förslag kom sedan riksdagens revisorer att i stor utsträckning beröra samma problem. Både finansutskottet och konstitutionsutskottet instämmer i uppfattningen som har kommit till uttryck i dessa båda dokument att nuvarande ordning inte är tillfredsställande och att det finns goda skäl att se över riksdagens beslutsfattande i budgetfrågor. Vi moderater framförde även ett antal konkreta förslag till förändringar i budgetprocessen. Jag skall inte gå närmare in på dem här, eftersom de i slutskedet har hanterats av konstitutionsutskottet och redan i viss utsträckning berörts tidigare i debatten. Jag vill endast deklarera att vi moderater är mycket nöjda med att det yrkande vi framförde i en annan kommittémotion med anledning av revisorernas förslag har blivit tillgodosett så till vida att riksdagen föreslås tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta vidare med dessa frågor. Det förhållandet att vi hade yrkat på att det skulle vara en regeringens utredning gör inte att vi ser någon nackdel med att riksdagsfrågorna behandlas för sig. Den del av finansmakten och budgetprocessen som vilar på regeringen kan kanske hanteras i annan ordning. Det har också sagts i de utskottsbetänkanden som finns att den problembeskrivning som lämnats i vår motion bör ingå som bakgrundsmaterial för det fortsatta arbetet. Vi kommer i arbetsgruppen att på nytt föra fram de konkreta ändringsförslag som nu i avvaktan på det fortsatta utredningsarbetet har avvisats av konstitutionsutskottet. Avslutningsvis vill jag också understryka vikten av att det utredningsarbete som nu förestår inleds snarast möjligt. Jag kommer på den talmanskonferens som stundar om någon timme att väcka frågan om arbetsgruppens direktiv och sammansättning — detta med sikte på att komma i gång redan före hösten. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 39.

Herr talman! Från riksdagens revisorers sida är vi mycket tillfredsställda med finansutskottets förslag att riksdagen tillsätter en grupp för att fortsätta beredningen av frågan om riksdagens roll i budgetprocessen. Det förslaget är bra. Bra är också utskottets mening att gruppen ges fria händer att pröva olika frågor, förhoppningsvis då även de förslag som vi lämnat men som finansutskottet inte tagit särskild ställning till. Vi har under vår granskning funnit att de senare årens utveckling på det statliga området och den nu påbörjade övergången till en budgetprocess med treåriga budgetramar gör det nödvändigt att vi inom riksdagen tänker över vår roll och våra möjligheter att planera och genomföra våra politiska intentioner. Samtidigt måste vi få ökade möjligheter att följa upp resultaten av våra beslut. Jag är glad över att många talare i debatten här har haft samma inställning, dvs. att utskotten följer upp de beslut som fattas där. De beslutade formerna för budgetprocessen är bra. Men formerna kan inte binda våra möjligheter att få en riktig bild av olika samhällsområden. Budgetprocessen bör för riksdagens del inte bara bli ett tekniskt godkännande vart tredje år av fast, byråkratiskt utvärderade myndighetsområden.

Herr talman! Vi förutsätter att pågående översyner av budgetprocessen förbättrar informationen till riksdagen och gör informationen säkrare. Om budgetredovisningen ges fastare former utifrån enhetligare och av regeringen och medverkande myndigheter klart definierade begrepp, kan riksdagen avstå från att medverka i en massa detaljregleringar och koncentrera sitt arbete på övergripande beslut i den politiska processen. Vi har inte i vårt förslag berört frågan om vår egen — riksdagens revisorers — roll i den nyordning som nu sker. Självfallet har vi inte heller haft anledning att påpeka behovet av ökade resurser inom utskottsorganisationen som nyordningen medför. Jag noterar utskottets förslag i denna del och biträder förslaget helhjärtat. Ökade resurser inom utskottsorganisationen kommer att underlätta revisorernas arbete. Vi får då ökade kontaktytor.

Den rapport som ligger till grund för dagens ärende har utarbetats på sex månader inom revisorernas kansli. Finansutskottet och Daniel Tarschys har påpekat att rapporten väcker flera frågor än den besvarar. Jag vill till det säga att revisorernas uppgift inte enbart är att komma med fullständiga lösningar på problemen. Lika viktigt är att påpeka brister och felaktigheter och ställa frågor under debatt. Finansutskottets uttalande berör de av riksdagen beslutade begränsningarna av den tid våra utredningar får ta. Det är ett beslut som enligt min mening bör omprövas. Till sist, herr talman, hoppas jag att om kammaren bifaller finansutskottets förslag om att tillsätta en arbetsgrupp, att någon från riksdagens revisorer kommer att finnas med i arbetsgruppen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den 5 april 1990 återförvisades frågan om föräldraförsäkringen från kammaren till utskottet. Den 4 april debatterades i kammaren bl.a. frågan om barnomsorg. Dessa två ärenden hänger intimt samman. En av förutsättningarna för det som brukar kallas full behovstäckning av barnomsorgen är att man har en föräldraförsäkring som är utbyggd till 15 månader. Statsrådet Bengt Lindqvist deltog i debatten den 4 april. Inte ett ord nämndes då om återförvisningen av ärendet gällande utbyggd föräldraförsäkring. Visste han ingenting eller ville han inte säga något? Ett av socialdemokraternas grundläggande motiv för offentlig reglering av en rad samhälleliga aktiviteter och utbyggnaden av de s.k. välfärdssystemen har varit att staten, det offentliga, kan planera bättre på grund av bättre överblick över inte minst framtida behov. Verkligheten har emellertid alltför ofta avslöjat något annat, nämligen att denna typ av planering och styrning inte håller. Men att man inte vet vilka beslut som skall fattas från en dag till en annan visar faktiskt på beslutsanarki, inte på planering. De ekonomiska förutsättningarna var dock, bl.a. av ekonomiska experter, kända åtminstone månader, ja år, tillbaka — 1987, i valrörelsen 1988 och i god tid för finansplanen 1990. Regeringens kovändning i det här ärendet visar milt uttryckt på bristande förutseende eller också på regeringens bristande vilja att erkänna att tredje vägens politik har kapsejsat. Varför bryr jag mig om att framhålla detta? Jo, därför att det är viktigt att aktörerna på den politiska marknaden inser att förryckta planer — en hoppig dag-för-dag-politik — river sönder hushållens, de enskilda människornas, ekonomiska planering. Politiken skapar stora problem för de enskilda människorna, och den skapar otrygghet. Ett minimikrav på en ”anständig” politik är att man klargör ekonomiska realiteter så snart man själv insett vad de innebär. Häri har regeringen och regeringspartiet svikit, och det är ett allvarligt svek. Sedan vill jag övergå till frågan om den mest lämpliga utformningen av stödet till föräldrar, och särskilt småbarnsföräldrar. Regeringen har valt en modell — föräldraförsäkringen — som bygger på att ersättningen, stödet, skall utgå efter föräldrarnas tidigare inkomst. Detta innebär att den som har hög inkomst får högre ersättning än den som har lägre inkomst. Här stöter vi på en mycket gammal socialpolitisk tvistefråga, nämligen om staten skall stå som garant för en minimistandard eller skall svara för en inkomsttrygghet. Striden stod väl som hårdast när sjukförsäkringsreformen genomfördes på 50-talet, och socialdemokraterna var mycket kluvna i denna fråga. Som bekant stod Gustav Möller mot Sträng och Erlander. Möller hävdade behovsprincipen. Sträng hävdade en pragmatisk princip, dvs. man antog den princip som antogs passa röstmaximeringen bäst. Inkomstgarantiprincipen för föräldraförsäkringen motiveras mycket svagt i utskottets yttranden. I SfU24 hänvisas till SfU11 s. 7 där man säger ”att det ekonomiska stödet till småbarnsfamiljerna i första hand borde vara konstruerat så att det kunde täcka föräldrarnas inkomstbortfall medan barnet var litet. Därigenom fick även den förälder som hade högst inkomst möjlighet att ta ansvar för vården av barnet.” Det är ett intressant konstaterande. Att de föräldrar som t.ex. på grund av långvariga studier får mycket liten föräldraförsäkring, en försäkring endast på garantinivå, motiveras med att föräldrar med högre inkomster skall få större möjligheter att fördela uttaget av föräldraledigheten sig emellan. Är detta verkligen en rättvis och vettig prioritering? Resultatet i praktiken blir givetvis att blivande föräldrar i större utsträckning planerar inkomstförhållanden och barnsbörd. Genomsnittsåldern för förstföderskor har också ökat med nästan två år under 80-talet. En konsekvens av högre åldrar för förstföderskor är en viss ökning av problem med sterilitet och andra komplikationer och då också högre medicinska kostnader. Detta är en konsekvens. Det finns säkert andra, både positiva och negativa. Att jag tagit upp dem är för att illustrera vilka styrande effekter som den tekniska utformningen av föräldraförsäkringen kan få. Här står vi moderater för en annan syn, en annan avvägning, för övrigt tillsammans med de övriga borgerliga partierna. Vi anser att stödet till föräldrarna skall utformas så neutralt som möjligt och så litet styrande som möjligt. Det är familjerna som själva skall avgöra fördelningen av ledigheter, hur barnen skall vårdas, osv. Det är därför vi förespråkar vårdnadsbidrag, lika för alla barn, inte beroende av föräldrarnas inkomster. En annan olikhet finns också. Vi hävdar att vårdnadsbidraget skall utgå under hela småbarnsåldern. Frågan om vårdnadsbidrag hör under socialutskottet. Frågan kommer att debatteras senare i veckan. Men de principiella skillnaderna mellan en föräldraförsäkring och vårdnadsbidrag är viktiga att hålla i minnet. Vårdnadsbidraget ger lika mycket pengar till alla barn oberoende av inkomst. Vårdnadsbidraget ger rättvisa över landet. Vårdnadsbidraget ger småbarnsföräldrarna större möjligheter att utnyttja sin lagstadgade rätt till arbetstidsförkortning. Vårdnadsbidraget ger större valfrihet och då också bättre resursutnyttjande i barnomsorgen. Föräldraförsäkringen ger olika mycket pengar till olika barn, är begränsad i tiden och minskar föräldrarnas självständiga val när det gäller arbetstid, hemmaperioder, etc. Föräldraförsäkringen utgår för närvarande med 360 dagar, och ersättningen bygger på föräldrarnas sjukpenningplacering. Moderata samlings partiet har i andra sammanhang redovisat skatteförslag som innebär betydligt lägre skattetryck och marginalskatter än vad regeringen förordar. Med anledning av våra skatteförslag förordar vi också minskad kompensationsnivå i försäkringen. De två förslagen sammankopplade ger ungefär samma sociala standard som i dag. Vår syn på detta redovisas i reservation 5. Ersättningen enligt garantinivån inom föräldraförsäkringen har släpat efter. Den senaste höjningen — från 48 till 60 kr. per dag — gjordes 1987. Inflationen har varit hög sedan dess. Garantinivån har urholkats. Detta har drabbat de sämst ställda föräldrarna. Vi förordar därför en höjning av garantinivån till 82 kr. samt basbeloppsanknytning för framtiden. Vår uppfattning redovisas i reservation 7. I reservationerna 13 och 14 redovisas krav när det gäller de s.k. kontaktdagarna. Varför skall staten i detalj reglera familjernas uttag av kontaktdagar? Varför kan man inte tillåta flexibilitet? Och varför skall man avslå kravet att föräldrarna själva får bestämma hur de fördelar uttaget av kontaktdagar? Utskottet andas faktiskt bristande tilltro till föräldrarnas förmåga att hantera en vettig fördelning själva. Staten vet tydligen bäst! Att utskottet avstyrker kravet att föräldrar som har barn i privat barnomsorg inte skall särbehandlas, dvs. få sämre behandling än föräldrar som kommer i åtnjutande av den dyrare kommunala omsorgen, är också förvånande. Vad är det för rättvisa? Varför skall inte föräldrar som har sina barn i privat omsorg få samma antal kontaktdagar? Det finns endast ett svar på detta. Diskriminering! Utskottet kan inte heller motivera sitt ställningstagande. Detta framgår av s. 20 i SfU11. Varför? I reservation 16 kräver vi att föräldrar till svårt handikappade barn skall ha möjlighet att få tillfällig föräldrapenning för bägge föräldrarna när de deltar i habiliteringsarbetet. Hela utskottet inser det riktiga i att bägge föräldrarna i sådana fall skall kunna vara med vid läkaroch instruktionsbesök m.m. Utskottets majoritet skjuter emellertid över ansvaret till regeringen och hoppas att en lagändring skall komma.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 I övrigt: De moderata synpunkterna är redovisade i utskottsyttrandet och i reservationer. Vi står fast vid dem. Vi har röstat om dem i utskottet. Av denna anledning avstår jag från att formellt här i kammaren yrka bifall till dem. Kammarens omröstningsförfarande underlättas på detta sätt.

Herr talman! Föräldraförsäkringen omfattar föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning. Den är en viktig del av familjepolitiken som bör främja valfrihet och jämställdhet mellan kvinnor och män. I årets budgetproposition föreslog regeringen att föräldraförsäkringen skulle byggas ut med ytterligare 90 dagar och alltså utgå på sjukpenningnivå i 450 dagar. Detta förslag har numera dragits tillbaka. Utskottsmajoriteten säger att den fortsatta utbyggnaden av föräldraför säkringen är mycket angelägen. Folkpartiet, moderaterna och centern är av annan uppfattning, vilket framgår av reservation 1. För att få ersättning på sjukpenningnivå måste vårdnadshavaren dels ha haft en sjukpenninggrundande inkomst under minst 240 dagar i följd före barnets födelse, dels avhålla sig från förvärvsarbete. Detta missgynnar i allra högsta grad de kvinnor som av en eller annan anledning inte hunnit ut på arbetsmarknaden innan de föder barn, t.ex. studerande. Vi anser att vårt gemensamma förslag om ett beskattat vårdnadsbidrag om 15 000 kr. per barn och år ger familjerna ökad valfrihet, mer tid till barnen och rättvisa villkor för alla delar av landet. Tillfällig föräldrapenning utgår när förälder behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda sjukt barn eller vid sjukdom hos barnets ordinarie vårdare eller besök i samhällets förebyggande barnhälsovård. För närvarande gäller att ersättning kan utges under högst 90 dagar förutom om det är ordinarie vårdnadshavare som är sjuk. Då utgår ersättning endast under högst 60 dagar. I propositionen föreslås att det antal dagar under vilka tillfällig föräldrapenning kan utgå höjs till 120 dagar per barn och år. Detta är visserligen delvis en seger igen för folkpartiet. Förra året höjdes ju antalet ersättningsdagar också med 30 dagar. Men folkpartiets förslag är fortfarande att taket skall tas bort för det fåtal familjer som tvingas att utnyttja den tillfälliga föräldrapenningen under lång tid. Jag förstår inte varför ni socialdemokrater envisas med att ta en bit i taget. Vad händer den 121:a dagen? Skall barnet då lämnas ensamt, eller? Jag ställde samma fråga förra året med den skillnaden att det då gällde den 91:a dagen. Svaret är uppenbarligen att ni inte vet, därför höjer ni med ytterligare 30 dagar. Varför inte erkänna på en gång att ni inte kan ge svar i år heller? Eller vet ni vad som händer den 121:a dagen? Jag tror att jag vet svaret även i år. Så tag steget fullt ut nästa gång och tag bort taket för det fåtal familjer det handlar om! Det kan inte vara ekonomiska skäl som ligger i botten för ert ställningstagande. Herr talman! Mansoch papparollen har utvecklats en hel del under de senaste decennierna, även om det återstår mycket att göra. Dagens pappor tar ett helt annat ansvar för och delaktighet i hem och familj än vad som var fallet för bara en generation sedan. Denna förändring av mansrollen har varit en av förutsättningarna för att fler kvinnor fått chanser i arbetsliv och politik. Folkpartiet arbetar för att stegvis bygga ut mäns fristående rätt till ersättning i samband med barns födelse till 20 dagar. I ett första steg föreslår vi att ledigheten byggs ut från 10 till 13 dagar. Vi vill på detta sätt uppmuntra ett positivt beteende och bygga vidare på en lyckad jämställdhetsreform. Vi anser att den förlängda föräldraledigheten kan bli en kvinnofälla. Ju längre kvinnor är borta från arbetet, desto svårare får de att komma igen. Männen måste stimuleras att utnyttja sin rätt till pappaledighet genom att denna erfarenhet tillgodoräknas vid t.ex. tjänstetillsättningar. Folkpartiet anser, att det är viktigt att papporna på ett tidigt stadium får kontakt med sina barn. Ju tidigare detta sker, desto större känslomässig bindning får pappan till sitt barn och desto naturligare blir det att även pappa stannar hemma för att ta hand om barnet när det t.ex. blir sjukt. Herr talman! I vissa fall kan det vara svårt för föräldrarna att ta ledigt när ett barn är sjukt och i stället lättare att engagera någon närstående. Folkpartiet anser att det skulle gagna barnfamiljernas valfrihet om också annan närstående i förekommande fall kunde erhålla tillfällig föräldrapenning. Riksförsäkringsverket har gjort en utredning om ensamstående och ensamboende föräldrars behov av att kunna överlåta rätten till tillfällig föräldrapenning till annan närstående. Riksförsäkringsverket säger att vissa svårigheter att definiera begreppen ”ensamstående, ensamboende och närstående” finns, men anser ändå att den enda praktiska lösningen vore att låta alla föräldrar få en sådan rätt, dvs. att om man vill införa rätten till överlåtelse av tillfällig föräldrapenning, vilket vi folkpartister vill medan ni socialdemokrater inte vill det. Jag har förståelse för att det kan finnas definitionsproblem. Det finns ju också familjer där ena parten veckopendlar. Är den hemmavarande föräldern —- oftast mamman — ensamboende då? Hon är trots allt ensam i veckorna med barnen. Folkpartiet anser att hon i detta hänseende måste betraktas som ensamboende. Därför tycker vi att RFVs slutsats är riktig, att alla föräldrar bör ges denna rätt. Ett annat problem som diskuteras är om tillfällig föräldrapenning skall utgå eller ej, när daghem stängs eller när dagbarnvårdares eget barn är sjukt. Folkpartiet anser det självklart att det är kommunernas ansvar att se till att ersättare finns tillgänglig när den kommunala barnomsorgen stänger. Men när kommunerna inte tar sitt ansvar, måste riksdagen som högsta beslutande instans ta initiativ till att något händer. Jag har svårt att förstå att socialdemokraterna här i kammaren kan säga nej till den utredning som folkpartiet, centern och miljöpartiet begär i reservation 12. Åtgärder i detta hänseende begärs i inte mindre tio motioner — och då gäller det alla i riksdagen förekommande partibeteckningar. Jag förstår att ni är rädda för att försäkringen skall åläggas ytterligare utgifter. Men det är inte säkert att utredningen kommer fram till att det är tillfällig föräldrapenning som skall utgå, eftersom det är den ordinarie anordnaren av barnomsorgen som har huvudansvaret för att det finns ersättare. Om inte det här ordnas, innebär det definitivt att kostnaderna för försäkringen ökar. Om det inte går att ordna detta på annat sätt, måste föräldern sjukskriva sig. Vilket annat alternativ finns det? Eller har socialdemokraternas representant här i dag något bättre förslag, som inte offentliggjorts för oss andra? Enligt nuvarande regler för föräldrapenningsförmåner har en förälder till barn som fyllt fyra men inte tolv år rätt till tillfällig föräldrapenning för besök i barnets skola, förskola eller fritidshemsverksamhet inom samhällets barnomsorg — s.k. kontaktdagar. Reglerna föreskriver att rätten omfattar två dagar per år, dvs. sammanlagt 16 dagar. Enligt folkpartiet bör uttaget av kontaktdagarna inte vara knutet till ett visst år. I stället bör detta formuleras så, att man har rätt till 16 kontaktdagar som kan tas ut fram till dess barnet slutar grundskolan. Då ges barnfamiljerna verklig valfrihet. Dessutom bör kontaktdagarna kunna tas ut oavsett vem det är som tillhandahåller barnomsorgen. Herr talman! Vi i folkpartiet har under en följd av år pläderat för att någon form av ersättning skall utgå till förälder som vårdar vuxet handikappat barn hemma, när förälder går miste om förvärvsinkomst på grund av att barnet blir sjukt. Utskottet har alltid hävdat att det problemet inte kan lösas inom föräldraförsäkringen, för den gäller bara till dess att barn fyller 16 år. Men då får vi kalla det här för någonting annat, t.ex. för anhörigvård. Det som vi i dag kallar anhörigvård är dock ännu så länge avsett att utgå främst vid vård i livets slutskede och under högst 30 dagar i en persons liv. Jag har förståelse för att man inte vet hur vardagen kan te sig för familjer med en handikappad medlem. Men varför då hela tiden hitta på konstruerade hinder? Jag tycker att regeringen äntligen bör tar sig an detta problem. I 4 kap. 10§ lagen om allmän försäkring sägs det bl.a. att tillfällig föräldrapenning utges vid besök ”i samhällets förebyggande barnhälsovård”. Tyvärr får föräldrar inte alltid ersättning, eftersom tillämpningen varierar mellan olika försäkringskassor då det gäller innebörden av det som skall betraktas som samhällets förebyggande barnhälsovård. Här har riksförsäkringsverket ett ansvar för att förtydliganden görs. I vissa kassor tolkar man detta så, att det endast gäller läkarbesök. Men förebyggande barnhälsovård är så mycket mera — allra helst om barnet har något handikapp. När en person drabbas av en funktionsnedsättning får detta konsekvenser även för personer i den handikappades omgivning. Hela familjen och andra anförvanter berörs. De här problemen måste uppmärksammas i högre grad än som hittills skett. Det kan t.ex. finnas tillfällen då den anhörige bör delta i habiliteringen/rehabiliteringen. För föräldrar med handikappade barn är det av stor betydelse att båda, om de så önskar, samtidigt kan delta i arbetet när det gäller habiliteringseller rehabiliteringsinsatserna. Båda lär sig då hur de på bästa sätt hjälper och stöder sitt barn samtidigt som de stöder varandra. Till sist, herr talman, vill jag säga att vi i folkpartiet givetvis stöder alla reservationer där folkpartiet finns med. Men jag yrkar bifall endast till reservationerna 1 och 8.

Herr talman! Socialdemokraterna greps före valet 1988 av stora skälvan när de förstod att de tre icke-socialistiska partierna hade enats om ett gemensamt förslag till vårdnadsbidrag. Snabbt beslöt partiet att kontra med en förlängning av föräldraförsäkringen. Då fanns det inga pengar att finansiera förslaget med. Statsministern hänvisade till att det nog skulle lösa sig. I valrörelsen drevs frågan om den förlängda föräldraförsäkringen på gator och torg samt via annonser och artiklar. På alla sätt skulle vårdnadsbidraget bekämpas. Man insåg att denna fråga skulle innebära ett val — att sitta kvar eller att fällas. Regeringen var skakad. Så kom då sanningens minut. I regeringsställning förmådde man inte att fullfölja vallöftet. Så småningom, säger man nu, skall detta förslag förverkligas. Men nu är föräldrarna upprörda över de svek som de har utsatts för: inte byggs barnomsorgen ut och inte får man den utlovade förlängningen av föräldraförsäkringen. Det är inte att undra på att föräldrarna som väljare är besvikna. Nu är den faktiska verkligheten den att många föräldrar känner alltmera varmt för ett vårdnadsbidrag. Pressar vårt förslag regeringen att komma tillbaka med samma vallöfte ännu en gång? Riksdagen var redo att rösta igenom förslaget om en förlängd föräldraförsäkring när påbudet från regeringen kom om att förslaget skulle återförvisas. Efter en ny utskottsbehandling skall så riksdagen på nytt fatta beslut. Regeringen har inte dragit tillbaka sin proposition utan låter utskottet ta ställning. Vad är det då som har hänt som innebär att det nu inte finns pengar över till denna reform? Däremot finns det pengar som medger att vissa företag inte behöver betala skatt på sina övervinster. Regeringens fördelningspolitik har vi i centern starkt kritiserat under de senaste åren. Allt tydligare framgår det att man gynnar de starka och låter de svaga grupperna klara sig utan berättigat stöd. Vårt förslag till vårdnadsbidrag innebar att reformen skulle genomföras vid årsskiftet, den 1 januari 1991. Vi i centerpartiet räknar i vårt finansieringsförslag med införandet av ett vårdnadsbidrag. Vi insåg — och vi fick stöd av moderaterna och folkpartiet — att det inte fanns utrymme för en så kostnadskrävande reform som en fortsatt utbyggnad av föräldraförsäkringen ju är och som också innebär en stor orättvisa. Åtskilliga miljarder kronor skulle ges ut till småbarnsföräldrar, mest till dem som redan har en hög inkomst och minst till dem som studerar eller som saknar inkomst. Speciellt i en krympande ekonomi är det viktigt med en fördelningspolitik som i första hand ger till dem som bäst behöver stödet. Alla föräldrar med barn upp till 7 år får genom ett beskattat vårdnadsbidrag en förstärkning av inkomsten som de valfritt kan disponera till barnomsorg, antingen till vård av egna barn i eget hem eller till avgift för barnomsorg i annan form. Genom beskattningen ger man mest till dem som har låg inkomst, dvs. studerande eller hemarbetande. Vi har också insett att det för närvarande inte finns pengar till mer än 15 000 kr. per barn och år. I framtiden kommer detta att förändras, om nu inte lågkonjunkturen och regeringens vanskötsel av ekonomin förstör förutsättningarna. Vi tror mera på vårdnadsbidraget än på en utbyggnad av föräldraförsäkringen. Nu får småbarnsfamiljerna varken det ena eller det andra, vilket regeringen ensam får ta ansvar för. Inte ens löftet om full utbyggnad av barnomsorgen lyckas man infria. Småbarnsföräldrarna vill inte att man beslutar över deras huvuden om hur deras tillvaro skall se ut. Genom en ensidig satsning på föräldraförsäkringen får småbarnsföräldrarna dela på kakan. Föräldrarna till något äldre barn får inte något av valfrihet. Statsbidraget till barnomsorgen gynnar också heldagsomsorgen i daghemmen. Alternativa vårdformer håller sakta på att etableras. Men det sker alltså i blygsam takt. Tack vare att vi i de andra partierna har drivit på finns det för en del föräldrar viss valfrihet, men alltså begränsad valfrihet. Genom föräldraförsäkringen fortsätter den orättvisa fördelningen mellan barnfamiljerna. För den som studerar eller är hemarbetande är ersättningen 60 kr. per dag. För andra som har höga inkomster kan ersättningen uppgå till 569 kr. per dag. Genom föräldraförsäkringens utbyggnad fortsätter den regionala orättvisan. Vårdnadsbidraget innebär en regional fördelning som inte missgynnar landsbygden. Alla har ju slagit fast att landsbygden skall leva vidare. Men när det gäller praktiska förslag som ger den möjligheten ställer inte regeringen upp. Ensamföräldrarnas situation präglas av föräldrarnas brist på tid med barnen. De har det totala ansvaret för barnens uppfostran och arbetar ofta heltid, då de inte ens har råd att utnyttja den lagliga rättigheten att förkorta sin arbetstid. För dessa föräldrar är vårdnadsbidrag den möjlighet som skulle medge valfrihet även för dem — den valfriheten får de inte med den förlängda föräldraförsäkringen. Föräldraförsäkringen är för närvarande tillräckligt utbyggd. Nu behövs andra insatser för att ge barnfamiljerna en bättre situation. Inte minst skatteförslaget drabbar dessa familjer hårt, med högre bostadskostnader och ökade kostnader för maten. Centerns förslag i skatteomläggningen ger inte dessa effekter. I betänkandet behandlas även andra förslag som berör barnfamiljernas situation. Föräldrapenningen kan i dag användas när familjedagmamman är sjuk och då barnen inte kan placeras hos henne. Men när dagmammans barn är sjuka får man inte använda föräldrapenningen. Där saknas logik. Utskottets skrivningar har i varje fall inte kunnat övertyga mig om att det är rätt att dra gränsen just på detta sätt. Det är också möjligt att den nu gällande möjligheten inte var ett bra beslut och att den tillkom utan tanke på andra, tämligen likvärdiga förhållanden. I de fall daghemmen stängs på grund av personalbrist kan inte föräldrapenningen utnyttjas. Det innebär att föräldrarna förlorar ekonomiskt på detta förhållande, om kommunen inte snabbt kan ställa upp med alternativ vård. Det är möjligt att det inte ligger inom socialförsäkringsutskottets arbetsområde att se över dessa förhållanden och klarlägga varför man i vissa liknande fall tillförsäkras ersättning. Det måste klarläggas vem som har ansvaret för att ersätta föräldrarna för förlorad arbetsinkomst. Är det kommunerna som helt skall ersätta föräldrarna? Blir de då befriade från avgifter när detta inträffar? Kommunerna skall naturligtvis uppfylla sina skyldigheter när det gäller att tillse att det finns ersättare i dessa akuta fall. I reservation 12 stödjer vi socialutskottets förslag och även motionärernas krav på en utredning som skall klarlägga vems skyldighet det är att ersätta föräldrar som drabbas av dessa förhållanden. Det är möjligt att de i andra fall än de som nu gäller skulle kunna erbjudas ersättning från föräldraförsäkringen. Tyvärr gick inte utskottet med på detta krav. Ända sedan kontaktdagssystemet infördes har centern i motioner krävt att kontaktdagar skall kunna tas ut efter de behov som den enskilda familjen har. Varje år har detta system försvarats av regeringen, som alltid vet bäst i alla lägen. Kontaktdagarna kan inte heller användas i de privata daghemsalternativen, eftersom de inte räknas till samhällets barnomsorg. Det innebär att de barn som inte får plats i denna barnomsorg inte heller får möjlighet att utnyttja kontaktdagarna. Det talar för att regeringen anser att föräldrar utanför den kommunala barnomsorgen inte skall ha några förmåner. De som dragit en vinstlott får alla fördelar. Det är inte något tecken på en fördel ningspolitik som gynnar de sämst ställda. I reservationerna 13 och 14 redovisas centerns syn på detta. När det gäller tillfällig föräldrapenning till båda föräldrarna när de vill följa sitt handikappade barn till rehabilitering, habilitering och utbildning finns det flera tillfällen då det är en fördel om båda föräldrarna kan vara med för att ta del av de kunskaper som erbjuds i dessa sammanhang. Den information som då ges är viktig för båda föräldrarna — båda två skall ju vårda barnet. Detta förhållande berörs i reservation 16. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservation nr 1. Centern står även bakom andra reservationer som har fogats till detta betänkande, ' men jag yrkar inte bifall till dem.

Herr talman! Den 1 juli i år skulle etapp två i den planerade utbyggnaden av föräldraförsäkringen ha genomförts. Det är många som har satt sitt hopp till den reformen. Tre månader till med lön på sjukpenningnivå, då någon av föräldrarna kunde vara hemma med barnet, skulle lindra den värsta barnomsorgskrisen. Men nu blir det inte så. Vi känner alla historien, när socialdemokraterna kom i den situationen att alla löften inte kunde hållas. Då ansåg majoriteten av socialdemokraterna i det här huset att det var viktigare att hålla löftena till folkpartiet än att hålla löftena till barnfamiljerna. Det var viktigare för socialdemokraterna att sänka marginalskatten för höginkomsttagare än att lägga pengar på en utbyggnad av föräldraförsäkringen. Jag har flera gånger sedan dess försökt att få svar på vilken roll föräldraförsäkringen spelar i de problem som finns i ekonomin i dag. Var finns sambandet mellan en utbyggd föräldraförsäkring och överhettningen på arbetsmarknaden? Är det småbarnsmammorna som svarar för överhettningen i vissa regioner? Vilket är sambandet mellan föräldraförsäkringen och ett ökande underskott i bytesbalansen? Kan det vara föräldraförsäkringens fel att vi har lånat och investerat för mycket pengar i utlandet? Självfallet är det inte på det viset. Sanningen är den att föräldraförsäkringen var ett politiskt pris som socialdemokraterna fick betala för att folkpartiet skulle ställa upp på samarbete. Föräldraförsäkringens utbyggnad har hela tiden motarbetats av de borgerliga partierna. Det är i och för sig inte något märkligt, utan egentligen ganska självklart. När vi här i riksdagen fattade principbeslutet om en utbyggd föräldraförsäkring blev det borgerliga förslaget om ett vårdnadsbidrag nattståndet. Nu hjälper sossarna till att blåsa liv i den borgerliga familjepolitiken igen. Jag undrar om ni har glömt bort hur det var tiden innan vi fattade detta principbeslut om att bygga ut föräldraförsäkringen. Då var det inte så lätt att stå på gator och torg och tala med småbarnsmammor, småbarnsföräldrar, om en föräldraförsäkring på tolv månader och brist på daghemsplatser. Då tyckte småbarnsföräldrarna att det borgerliga förslaget om vårdnadsbidrag var ganska lockande. Men sedan kom förslaget om en utbyggnad av föräldraförsäkringen, och då fanns det inget utrymme för de borgerliga partierna att hävda att 1 250 kr. i månaden skulle vara något attraktivt alternativ till föräldraförsäkringen. Jag tror att socialdemokraterna gjorde en ödesdiger felbedömning när föräldraförsäkringen såldes till folkpartiet och man bröt vallöftet till småbarnsföräldrarna. Jag tror att det kommer att visa sig i det kommande valet. Jag tror också att det är en felbedömning om man inte i samband med en förlängning av föräldraförsäkringen avsätter en viss tid till papporna. Vi har ställt kravet på en kvotering till männens förmån sedan 1983. Det avslås varje gång av utskottsmajoriteten med motiveringen att föräldrarna själva skall bestämma fritt och samhället skall satsa på attitydförändrande arbete bland männen. Så säger utskottet. Vi kan bara konstatera att 16 år av attitydpåverkande arbete bland män inte har haft de effekter som vi har önskat, nämligen att papporna i större utsträckning skulle stanna hemma med sina barn under det första året. Man kan tvärtom se en tillbakagång under de allra senaste åren. Fortfarande avstår i genomsnitt fyra av fem pappor från att vara hemma med sina barn när de är så små. Vi föreslår därför att kvotering införs i samband med förlängning av föräldraledigheten, så att viss tid avsätts för pappan i de fall det finns två vårdnadshavare. Vi anser nämligen att en bra familjepolitik skall göra det möjligt för bägge föräldrarna att kombinera yrkesliv med föräldraskap, och vi anser att det är lika viktigt att hävda barnens rätt att få tillgång till både mamma och pappa. Herr talman! Vänsterpartiet står bakom samtliga reservationer med vår tidigare partibeteckning vpk i betänkandet, och jag yrkar bifall till reservation nr 2. Jag vill avslutningsvis säga något om reservation 16, som är en gemensam borgerlig reservation. Den tar upp frågor som jag och mitt parti har drivit under en följd av år. Det gäller vad som skall betraktas som samhällets förebyggande barnomsorg. Vi hävdar att det är viktigt att de institutioner som föräldrar med handikappade barn besöker också räknas in i samhällets förebyggande barnhälsovård. I reservationen tas också upp vikten av att bägge föräldrarna vid vissa tillfällen får rätt att följa med sina barn till olika institutioner — det kan vara att man behöver delta i utbildning, barnens rehabilitering, habilitering eller något annat som rör barn med handikapp. Detta är frågor som vi har drivit under en följd av år. Vi har också fått dem ganska välvilligt mottagna i utskottet. Riksförsäkringsverket har tillsatt en utredning. Nu ligger resultatet av den hos regeringskansliet. Intill dess att regeringskansliet har reagerat på dessa förslag anser jag det inte vara motiverat att reservera mig. Men om denna utredning från riksförsäkringsverket bara får ligga i en skrivbordslåda på regeringskansliet, får vi återkomma om ett år och göra gemensam sak i utskottet för att få fart på frågorna. Intill dess några signaler kommit avstår jag från att reservera mig i den frågan.

Herr talman! Vi har inte ändrat oss. Vi står fast vid det beslut som fattades för mycket kort tid sedan. Det är andra gången vi debatterar föräldraförsäkringen detta halvår. Därför följer naturligt att vi har samma ståndpunkter som vi hade förra gången. Det här måste vara en svår dag för socialdemokraterna. Det är en fin reform, som vi stöder, att bygga ut föräldraförsäkringen med tre månader. Om man från början hade sagt att försäkringen byggs ut med tre månader och att det kommer mera sedan när det finns pengar, då tror jag att småbarnsföräldrarna hade tyckt att det varit fint att få den förbättringen och löfte om ytterligare förbättring framöver. Men om den som är gravid eller har små barn inrättar sitt liv efter det som sagts i valrörelsen och sedan får höra att löftet inte kan uppfyllas, då blir det en besvikelse som inte hade behövt uppstå, om saken hade skötts på ett annat sätt. Utskottsbetänkandet sönderfaller här i tre delar: dels det borgerliga förslaget med vårdnadsbidrag, dels socialdemokraternas långsammare utbyggnad, dels vpk:s och miljöpartiets reservation. Miljöpartiet vill bygga ut till 24 månader, men vi har varit helt nöjda med den utbyggnadstakt som socialdemokraterna tidigare har aviserat, upp till 15 månader, för det är svårt att ta långa kliv på en gång. Vi har diskuterat detta och dragit slutsatsen att det var bra som det hade skisserats. Barnen är ju det bästa vi har och det viktigaste för framtiden. Det har diskuterats fram och tillbaka i utredningar vilka som har det bäst — är det hemmabarn, är det daghemsbarn eller är det de som är hos dagbarnvårdare? Är det bäst att barnen är på daghemmet si eller så många timmar? Är det bäst att vara hos mamma hela dagen? Det finns undersökningar som stöder olika påståenden i det här sammanhanget. Jag tror att barn kan må mycket bra av att vara på daghem, speciellt om föräldrarna kan få kortare arbetstid, så att det inte blir för långa daghemsvistelser, för sådana tror jag inte är bra, särskilt inte för små barn. Men för de föräldrar som vill välja att vårda sina barn hemma har miljöpartiet ett förslag om att de skall få dagbarnvårdarlön för vård av eget barn, den s.k. Linköpingsmodellen. Även om de bara vårdar sina egna barn skall de få ATP, semesterersättning och sjukersättning, men det krävs fyra barn för en full lön. Då blir det oftast så att man tar ett eller två egna eller hur många man har och ställer sedan upp för att minska daghemskön i kommunen. Jag ser inte detta som en hemmafrufälla — det finns de som gör det — därför att detta ger en valfrihet. Man får räkna både åren och lönen som grund för ATP, och arbetet räknas som arbetslivserfarenhet. Vi anser att det skall finnas möjlighet att göra detta under en kort tid. Vi tycker också att det är viktigt med kvotering. Annars går det tydligen aldrig att få papporna att vara hemma och vårda barn. Jag kan inte förstå det, för jag tycker att det skulle vara en förmån att få vara hemma och vårda sina barn. Det är lämpligt att införa kvoteringen i samband med att föräldraförsäkringen byggs ut. Då har mammorna, om de föredrar att vara hemma, lika lång tid som tidigare, och så får föräldrarna en present i form av tre månader till, och då får den andra föräldern vara hemma. Vi tycker att det är viktigt att få in männen i det här. Det är så många pappor som inte får den kontakt när barnen är små som de skall ha, och det går aldrig att ersätta. Man kan bygga på och förbättra relationen senare, och pappan kan få bra kontakt med sina barn, men att vårda små barn ger någonting särskilt. Alla som är föräldrar och har prövat det kan vidimera att det är på det viset. I utskottet har jag avgivit en reservation som innebär ett nytänkande, egentligen både för oss och för andra, nämligen en sänkning av kompensationsnivån för den del av inkomsten som överstiger 4,5 basbelopp. Upp till den gränsen vill vi att man skall få samma kompensation som i dag, men för det som ligger däröver skall man bara få ut 70 26. Detta vill vi göra för att i nästa steg kunna höja garantibeloppet, som vi tycker är alldeles för lågt. Som det har sagts här tidigare, är vissa barn värda 60 kr. om dagen, medan andra blir värda 569 kr., tror jag att det är. Det är ganska horribelt att det är på det viset. Då finns det de som säger att i så fall kommer papporna aldrig att stanna hemma. Men de får satsa den lilla delen av sin lön för att få förmånen att vara hemma. Vi som står bakom reservation 12 tycker att det är viktigt att man skall kunna få tillfällig föräldrapenning vid stängning av daghem, och vi stöder en motion i den frågan. Måste man ta ledigt från sitt arbete, är det inte bara det att man förlorar lönen, vilket är mycket allvarligt när man har räknat med en viss inkomst. Dessutom blir arbetsgivarna ganska rasande när människor är hemma från sina jobb. Att det är mycket svårt att plötsligt vara hemma har vi alla erfarenhet av. Jag yrkar bifall till den reservationen. Reservation 15 gäller 16-årsgränsen för tillfällig föräldrapenning vid vård av handikappat barn. Barn med handikapp klarar sig inte plötsligt själva när de blir 16 år, utan de behöver nästan lika mycket hjälp även sedan de passerat 16-årsgränsen. I det sammanhanget kommer jag in på reservation 17. Att kunna ge tillfällig föräldrapenning till båda föräldrarna vid rehabilitering, habilitering osv. tycker vi är viktigt. Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 6, 12 och 17. I övrigt står vi bakom de reservationer där mitt namn finns med.

Herr talman! Jag skall gärna säga att det var en svår dag för mig den 5 april 1990, när jag yrkade på återförvisning av ärendet om föräldraförsäkringen för ytterligare beredning. Men vi har väl alla någon gång i både svåra och mindre svåra stunder fått inse de politiska realiteterna. Jag tror inte att det finns någon från något parti som inte har fått uppleva det. Som svar på Margö Ingvardssons fråga kan jag också säga direkt att det är alldeles uppenbart att detta ingick i överenskommelsen med folkpartiet. Det är absolut ingenting att hymla med. Att folkpartiet ansåg att det inte fanns utrymme för att bygga ut föräldraförsäkringen framgår också av den reservation som Daniel Tarschys och Ingrid Ronne-Björkqvist har avgivit i socialutskottet. Där skiljer de sig från folkpartiets ledamöter i socialförsäkringsutskottet som skrivit ihop sig med moderaterna och centern. Folkpartiets representanter i socialutskottet framhåller att det inte finns ekonomiska resurser att införa ett vårdnadsbidrag. De pekar också på att reformen måste kunna finansieras. Det står tydligt i den reservationen. När jag skall gå närmare in på vad som egentligen har hänt under valperioden, vill jag säga att föräldraförsäkringen dock har byggts ut från nio till tolv månader med full ersättning och dessutom tre månader med garantiersättningen på 60 kr. om dagen. Den fortsatta utbyggnaden får vi avvakta med tills vidare, men målet ligger fast. Utbyggnad av föräldraförsäkringen skall ges högsta prioritet i kommande reformarbete. Jag tycker också att det är ganska värdefullt att titta på om vi har en utomordentligt dålig föräldrapenning här i vårt land. Kan man säga att det här borde vi ha kunnat göra bättre? Ja, det är klart att man kan säga det. Men är den svenska föräldraförsäkringen dålig, internationellt sett? I det land som ligger närmast oss i fråga om förmåner får man ersättning under hälften så lång tid. I Storbritannien, där marknadskrafterna kanske löser problemen bättre, får man sammanlagt 18 veckors föräldraledighet med 90 96 av lönen under 9 veckor. Resterande tid får man 370 kr. per vecka. I Grekland omfattar föräldraledigheten 15 veckor. Danmark ligger väl framme med 28 veckors ledighet. Vad händer då i USA på denna front? Där lär väl också marknadskrafterna lösa problemen, även om det sker på lång sikt. Nu föreligger nämligen ett förslag om att införa rätt till tre månaders föräldraledighet och tre månaders ledighet för sjukdom, en tid vilken ingen lön utgår. Om det förslaget går igenom har presidenten lovat att lägga in sitt veto. Reformen är tydligen alldeles för stor och för långtgående. De reservationer som är fogade till betänkandet känner jag igen från socialförsäkringsutskottets betänkande 11. Vi har den utbyggda föräldraförsäkringen på 15 000 kr. om året varav 12 000 kr. kommer att åtgå till höjda barnomsorgskostnader. Jag undrar om dessa 12 000 kr. motsvarar de 12 000 kr. som hittills har utgått. Barnomsorgskostnaderna har ju ökat ganska väsentligt. Jag undrar vidare om de 15 000 kronorna är vad 15 000 kr. var den dag då förslaget framlades. I en reservation påpekas att ersättningen enligt garantinivån med 60 kr. bör räknas upp med tanke på penningvärdeförsämringen. Höjningen från 48 kr. till 60 kr. skedde, som Margit Gennser sade, den 1 januari 1987. Men ungefär vid samma tidpunkt fastlades 15 000 kr. i vårdnadsbidrag per barn och år. Vare sig i motioner eller i reservationer har jag sett att man är beredd att räkna upp dessa 15 000 kr. för att göra det mer attraktivt att stanna hemma hos sina barn. Har man gett upp? Ja, möjligen. Jag skulle kunna tro det med tanke på att man kuriost nog angriper socialdemokraterna för att de inte bygger ut föräldraförsäkringen. Tydligen finns det en förhoppning om att den skall finnas och helst förbättras. Både bland kvinnor och män möter man uppfattningen att den har betytt oerhört mycket för dem. Det kan vara av intresse att något fundera över anledningen till det ökade barnafödandet i vårt land. För inte så många år sedan frågade vi oss om det inte borde göras en utredning om orsakerna till att barnafödandet var så lågt i vårt land och vad det skulle komma att betyda framöver. Vi låg då på tredje plats i Europa. När jag senast var i Europarådet i mars månad fick jag veta att Sverige numera ligger på första plats i fråga om antalet barnafödslar. Kan det tänkas — jag vet inte, utan det krävs en utredning — att den trygghet som föräldraförsäkringen ger innebär att människor också upplever ekonomisk trygghet när de tar föräldraledigt och är tillsammans med sina barn? När barnet blir litet äldre har föräldrarna också möjlighet att få ledigt från arbetet till en fjärdedel eller till hälften. De kan alltså på så sätt förlänga föräldraledigheten. I reservation 10 om förlängd ledighet för fäder föreslås att ersättningstiden förlängs från 10 till 13 dagar fr.o.m. den 1 juli 1991. Jag upplevde det som ett hårt angrepp från Barbro Sandberg när hon sade att socialdemokraterna inte ville det. Nej, vi är inte beredda att ta det steget nu, och det är vi inte ensamma om. Det är bara ni i folkpartiet som föreslår denna förlängning. Alla andra partier tar avstånd från den. Jag skrev i marginalen att det måste vara en miss att denna reservation kom med mot bakgrund av att förslagets genomförande ändå kostar pengar. Har folkpartiet pengar till den reformen? Man har ju inte ansett sig kunna bygga ut andra reformer på detta område. Hon menade att det har gått lång tid sedan antalet kontaktdagar fastställdes. Det kan man tycka, men jämfört med den tid det tar att ändra attityder är det säkerligen en kort tid. Jag tror inte bara att det är männens attityder som måste förändras utan också kvinnornas. Man möter så många kvinnor som säger: Den tiden är min, den skall inte han bry sig om. Det är alltså barnets far som avses. Det har anslagits ytterligare 3 milj.kr. för att verka för attitydförändringar på det området. Jag medger att vi verkligen önskar att männen stannar hemma i större utsträckning, inte minst med tanke på att de nu har möjligheter att få kompensation utifrån sin egen inkomst. Jag hoppas, Margö Ingvardsson, att vi skall kunna utöva påverkan ute på arbetsplatserna så att inte arbetskamraterna genom sin inställning utgör ett hinder för att män stannar hemma en tid då barnen är små. Jag hoppas också att kvinnorna kan påverkas så att de tillåter männen att stanna hemma. Det är en uppfattning som jag delar med Ragnhild Pohanka. Det betyder nämligen mycket för både männen och barnen. Folkpartiet står också ensamt bakom förslaget att maximeringen av antalet dagar med tillfällig föräldrapenning helt bör slopas. Vi har beslutat att höja antalet dagar från 90 till 120. Jag är dock inte överraskad över folkpartiets reservation. Man har så bråttom och kan inte vänta och se hur en reform faller ut. Det måste man göra för att kunna bilda sig en uppfattning om den inslagna vägen är den rätta eller om kanske andra åtgärder bör vidtas. Det kan inte vara riktigt att bara ta bort taket på 120 dagar, dvs. den tid under vilken tillfällig föräldrapenning kan utgå. Jag skall också kommentera frågan om tillfällig föräldrapenning vid stängning av daghem. Det står helt klart att det är kommunens ansvar att se till att det finns barnvårdare. När föräldraförsäkringen infördes uttalade vi stora farhågor för att kommunerna inte skulle känna ansvar för att ha barnvårdare i samma utsträckning som tidigare. Socialstyrelsen har gjort en utredning på området och i sin rapport visat att barnvårdarverksamheten har minskat successivt under 1980-talet i takt med att föräldraförsäkringen har byggts ut. Våra farhågor besannades alltså. År 1980 fanns barnvårdarverksamhet i 176 kommuner. År 1988 hade antalet kommuner med barnvårdarverksamhet minskat till 70 och under 1989 förväntades antalet gå ned till 62. Omfattningen av barnvårdarverksamheten var störst i Stockholm, Västerås och Norrköping. Det är väl ändå inte meningen att föräldraförsäkringen skall bli en allmän barntillsynsförsäkring, utan den skall användas i de situationer där föräldraförsäkringen enligt lag skall träda in. Jag är övertygad om att vi har byggt ut ett försäkringsnät för barn över 16 år. Vi är inte beredda att tillstyrka de motionerna i dagens läge. Kontaktdagarna har vi varje år slagit fast är utomordentligt värdefulla. De kan utnyttjas av föräldrar till barn som har fyllt 4 år för besök i barnomsorg och när barnen börjar skolan. Båda föräldrarna bör kontinuerligt ha möjlighet att följa barnens utveckling. Jag är inte beredd att ställa upp på någon ändring på den punkten. När det gäller privat barnomsorg har vi vid flera tillfällen avslagit det förslaget på grund av att den verksamheten inte ingår i samhällets barnomsorg. Frågan om kvoterad föräldraledighet tog Ragnhild Pohanka upp. Jag skall inte gå in på samtliga reservationer. Jag tycker bara att det känns svårt att barnfamiljerna får höra att det inträder så stora försämringar i föräldraförsäkringen och försämringar av barnbidraget. Det har inte inträtt några försämringar. Men förbättringarna av föräldraförsäkringen, den andra etappen, har inte kunnat genomföras. När man kommer ut och träffar barnfamiljer och talar om att barnbidraget höjs med 2 280 kr. till 9 000 kr. fr.o.m. 1991 blir de alldeles förvånade. Hör man den politiska debatten, läser man tidningarna har man bara hört talas om försämringar utan att det har konkretiserats vad det gäller. En så stor höjning har vi aldrig fått, säger barnfamiljerna. Sedan fyller man i med att barnbidraget från den 1 januari 1992 ökas med ytterligare 1 020 kr. till 10 020 kr. Jag tror att vi skall vara litet varsamma med språket när vi beskriver de förändringar som sker. Vi har en informerande uppgift. Även om vi skall informera om någonting som kan vara nedslående skall vi kunna informera om de fakta som föreligger, om de beslut som kommer att fattas och om de förbättringar som kommer att ske. Jag menar att det verkligen är en stor, viktig och hederlig uppgift för politiker. Man har också nämnt beloppets storlek, som om detta handlade om ersättning för utfört arbete i hemmet. Ersättningen bör vara lika, säger man. Det är inte ersättning för ett arbete man gör i hemmet genom att vårda barn. Meningen är helt enkelt att skapa möjligheter för människor att stanna hemma. De får en ersättning så att de har råd att vara hemma. Jag hörde en gång från denna talarstol att alla barn är lika mycket värda. Då pekade man på de 15 000 kronorna, lika för alla. Men ta som exempel en ensamstående mamma som är beroende av sin inkomst för att kunna sköta sitt barn. Hon klarar inte av det med den summan. Hon kan inte vara hemma den första tiden, som bedöms vara så värdefullt. Hon måste gå ut och arbeta om hon inte har en föräldraförsäkring. Då frågar man sig: Hennes barn måste väl vara lika mycket värt. Om hon hade fått den ersättning från föräldraförsäkringen som gäller i dag, 90 90 av inkomsten, i stället för vårdnadsbidrag, skulle hon ha kunnat klara upp den situationen. Har vi möjligheter att bygga ut föräldraförsäkringen, vilket jag är alldeles övertygad om att vi kommer att göra, upp till de 18 månaderna med 90 76 kompensation, även om det sker med en viss fördröjning, har hon kanske också möjlighet att arbeta halvtid och ägna halva tiden åt sitt barn. När jag talar med barnfamiljer ute i landet och förklarar hur det hela ligger till möter jag inte den situation som Karin Israelsson beskrev, att de är alldeles bestörta, alldeles förtvivlade. De säger: Har vi 15 månader? Det är klart att det är jobbigt att de sista månadernas ersättning är med 60 kr. Men är det sant att det är 15 månader? Ja, varav 12 med 90 96 ersättning. Då har deras oro på något sätt blivit lugnad. Får jag sluta med att fråga när ni bedömer att vårdnadsbidraget skall räknas upp på grund av penningvärdeförsämringen och när ni tänker presentera realistiska barnomsorgskostnader, vilket det inte är i dag i de motioner och de reservationer som har lagts fram. Herr talman! Jag yrkar bifall till den majoritetsskrivning som föreligger i utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Jag måste säga att jag tycker att det hedrar Doris Håvik att hon erkänner att det var en svår dag att vara socialdemokrat och inför öppen ridå här i kammaren dra tillbaka förslaget om en utbyggd föräldraförsäkring. Det var bra att Doris Håvik uttryckte det. Andra företrädare för socialdemokraterna, exempelvis Kvinnoförbundets ordförande Maj-Lis Lööw, har verkligen trasslat in sig i krångliga försvar och diskussioner för den här åtgärden. Hon har försökt att hävda att det var nödvändigt att dra in föräldraförsäkringen för att man skulle rädda kvinnorna undan arbetslösheten, ett helt obegripligt resonemang. Därför tycker jag att det är bra att Doris Håvik här i dag gör precis samma bedömning som jag gjorde, nämligen att det inte var nödvändigt av ekonomiska skäl att stoppa föräldraförsäkringen, utan att det var det politiska pris som man fick betala till folkpartiet för att man skulle komma sams om uppgörelsen i övrigt. Men då framstår ju också sveket från den socialdemokratiska ledningen gentemot barnfamiljerna så mycket tydligare. Det var alltså viktigare för socialdemokraterna att få samarbeta med folkpartiet än att fullfölja det löfte som man gav till småbarnsföräldrarna i valet, att föräldraförsäkringen skulle byggas ut. Jag tror också att det löftet gav socialdemokraterna en del röster som annars skulle ha tillfallit de borgerliga. Men vi skall inte ägna oss mer åt svekdebatten här i dag. Jag är övertygad om att socialdemokraterna kommer att få slita med den en tid framöver. Jag är kanske mest orolig över att socialdemokraterna på det här sättet återigen ger de borgerliga partierna en bra möjlighet att styra in debatten om familjepolitiken på frågan om vårdnadsbidraget. Jag är också orolig för att många föräldrar nu kanske befinner sig i den situationen att de tror att ett vårdnadsbidrag på 1250 kr. i månaden skulle vara någon hjälp i deras svåra situation. Detta trots att vi alla vet att det här vårdnadsbidraget inte ens räcker till att förkorta den dagliga arbetstiden med tio minuter och ge full ersättning, om man samtidigt skall ha barnen på dagis. Så är förhållandet, men det kanske inte småbarnsföräldrarna ser i den här situationen.
Herr talman! Doris Håvik jämförde föräldraförsäkringen i Sverige med internationella motsvarigheter. Man kan inte jämföra bara en försäkring — man måste då jämföra också andra förhållanden som skattesystem, avdragsrätt för vårdkostnader, skattetrycket som sådant, osv. Gör man det utfaller jämförelsen på ett annat sätt. Detsamma gäller egentligen barnbidragshöjningen. Glöm inte att man också höjer de indirekta skatterna, att boendekostnaderna kommer att bli mycket högre och att vi dessutom får en s.k. tillfällig momshöjning. Då blir siffrorna också andra. Det var egentligen detta jag förfäktade i mitt anförande. Jag tycker faktiskt att politiker skall vara ärliga och försöka lägga fram så objektiva fakta som möjligt. Det är måhända kortsiktigt en dålig marknadsföring, men jag kommer ändå att vidhålla det här i kammaren. Man måste ha framförhållning när det gäller ekonomin, och det har inte socialdemokraterna haft. Det är det som har givit utslag här. Det var alltså den dåliga planeringen jag kritiserade — inte att man fick rätta sig efter ekonomiska förhållanden. Jag kommer då till ännu en sak: inflationen. Den beror faktiskt på den ekonomiska politik som har förts i vårt land under socialdemokraternas regeringsinnehav sedan 1982. Inflationen gick först ned — det berodde på Reagan, oljeproducenterna, osv., men sedan har vi inte kunnat hålla emot. Vi har betydligt högre inflation än man har i andra länder. Fru Håvik frågade oss hur vårdnadsbidraget kommer att se ut i framtiden. Jag vill då säga att först måste vi ha en annan ekonomisk politik. Jag skulle vilja säga att inflationsbekämpning är något av det väsentligaste vi har att ge oss in på. Sedan ett par värderingsfrågor. De gäller just vårdnadsbidrag kontra föräldraförsäkring. Jag tror att det finns ett arv från Alva Myrdal. Inom socialdemokratin ansåg man faktiskt att föräldrarna inte var de bästa uppfostrarna utan att samhället — eller rättare sagt staten — borde träda in. Föräldrarna måste naturligtvis ta hand om barnen under de första åren, men sedan skall alla förvärvsarbeta. Vi vill hellre se hushållet som en självständig enhet som självt får göra valet. Jag tycker väldigt illa om att överheten lägger sig i hur människor ordnar sina liv. Det är därför jag förespråkar en vårdförsäkring.

Herr talman! Doris Håvik erkände att det var en svår dag den 5 april, och det förstod vi ju att det var — det kan inte vara speciellt mycket lättare i dag, om jag har förstått det hela rätt — även om Doris Håvik påstår att hon inte träffar några föräldrar som är upprörda över det beslut som då fattades. Föräldrarna har möjligtvis blivit vana vid att det finns en målsättning och att det finns vallöften men att socialdemokraterna sällan uppfyller dem till fullo. Det gäller inte minst barnomsorgsutbyggnaden. Det här följer samma mönster. Man kan fundera över vem det är som socialdemokraterna samarbetar med -— är det folkpartisterna i socialförsäkringsutskottet, som har en reservation gemensam med oss, eller är det folkpartisterna i socialutskottet, som har en särskild reservation när det gäller den framtida föräldraförsäkringen och vårdnadsbidraget. Det är litet kluvet! Det måste vara svårt att samarbeta med en partner som inte är riktigt rätlinjig. Utflykter i världen kan man naturligtvis göra, men jag håller med Margit Gennser om att det finns många andra omständigheter som också bör jämföras. Man kan inte titta på bara en detalj i ett system. Det är trots allt svenska förhållanden som vi diskuterar. Vi har inte heller påstått att nuvarande föräldraförsäkring är dålig. Vad vi säger är att skall något byggas ut är det en annan form av ersättning till barnfamiljerna som skall prioriteras. Det finns andra önskemål från barnfamiljerna som bör tillgodoses. Det är att märka att vårdnadsbidraget räcker tills barnet börjar skolan. Föräldraförsäkringen tvingas många föräldrar i dag ta ut direkt. Den kan inte användas på det sätt som Doris Håvik påstår och som förvisso också hävdas i förslaget — barnomsorgen ger inte de möjligheterna. Som småbarnsförälder tvingas man ta ut rubbet; annars får man inte barnomsorgsplats. Det är väldigt lång väntetid till det. Det gör att föräldrarna har en mycket svår situation. Med ett vårdnadsbidrag skulle man få en större flexibilitet. Även de föräldrar som anser att de mer bör ägna sig åt vård av egna barn skulle ges den möjligheten. Socialdemokraterna anser att det är ekonomin som ligger bakom det ökade barnafödandet och vill dra växlar på det. Men det handlar om andra saker. Det är två generationer som föder barn samtidigt, och det bidrar till det ökade barnafödandet. När det gäller kontaktdagarna vill jag säga att det är märkligt att de föräldrar som behöver dem för att besöka barn i den privata barnomsorgen inte får det därför att de inte tillhör den kommunala barnomsorgen. Deras barn har väl samma behov som de andra barnen av föräldramedverkan i barnomsorgen!

Herr talman! Doris Håvik sade att det var avsaknaden av pengar och inte den politiska realiteten som gjorde att man måste svika sina vallöften. Men den politiska realiteten är ju ändå bristen på pengar: Man hade inte de 1,3 miljarder som det kostar. Det var alltså det ekonomiska läget som gjorde att man var tvungen att dra tillbaka den utfästelsen. Doris Håvik sade vidare att vi folkpartister i socialförsäkringsutskottet skiljer oss från folkpartisterna i socialutskottet. Jag vill då påpeka både för Doris Håvik och för Karin Israelsson att det faktiskt i båda reservationerna står att reformen skall finansiseras. Så står det även i den motion som ligger till grund för utskottsbehandlingen, och det har både centern och vi ställt upp på. Det kan inte vara någon större svårighet att samarbeta med oss i det läget. Dessutom vill jag påpeka för Doris Håvik att den förlängda föräldraförsäkringen faktiskt bara gynnar höginkomsttagare — det är de som drar stora växlar på att man bygger ut föräldraförsäkringen. Man måste avhålla sig från förvärvsarbete för att få ut ett enda öre från föräldraförsäkringen. Vårt vårdnadsbidrag innebär valfrihet för föräldrarna. Vill man stanna hemma gör man det. Vill man arbeta borta har man ett bidrag till finansieringen av barnomsorgskostnaderna. Doris Håvik var sedan inne på utökningen av den tillfälliga föräldrapenningen från 90 till 120 dagar. Det kostar i och för sig pengar, men det gäller bara ett mycket litet antal familjer. Bengt Lindqvist har beräknat att det rör sig om ca 200. Jag har en god vän, en ensamstående mamma, som just har fått beskedet att hennes treåring har fått leukemi. Jag skulle vilja fråga Doris Håvik: Vad skall jag svara henne när den här tiden har gått ut och hon inte har rätt att vara hemma längre med sitt barn? Som jag sade i mitt anförande kostar det ganska litet pengar, men det är mycket värdefullt för dem som har möjlighet att få vara hemma.

Herr talman! Föräldraförsäkringen är viktig i första hand för att barnen skall få en lugn start i livet. Men självfallet är det också viktigt för föräldrarna att lära känna sitt barn och att få vårda det under den första tiden — på heleller deltid, beroende på hur man lägger upp det. Vårdnadsbidrag ger ingen valfrihet som miljöpartiet ser det. Valfrihet är att verkligen kunna välja att vara hemma och vårda sitt eget barn och få lön för det, dvs. få anställning som dagbarnvårdare i kommunen. Det ger valfrihet. Man får kanske inte den lön man kunde ha haft — några har ju välavlönade arbeten — men det är ändå valfrihet: Man kan välja detta. När det gäller kvoteringen anser jag att vi naturligtvis skall förändra attityderna hos fäderna och även hos mödrarna. Vi vill ha en kvotering. Det finns också en annan grupp där man måste ändra attityderna, nämligen arbetsgivarna. Attityden på arbetsplatserna hos arbetsgivarna behöver också föränd ras. Tyvärr finns det på arbetsplatserna kvar gamla fördomar mot att papporna är hemma. Det innebär alltså svårigheter. ”Du skall väl inte vara hemma nu när du får barn” säger man. ”Då vill vi inte ha dig här.” Det är ganska allvarligt, och det är naturligtvis svårt att göra någonting här i riksdagen. Om vi däremot har en kvotering blir arbetsgivarna skyldiga att ställa upp på detta, och då kan de inte komma med de här påståendena. Då kan de inte påverka männen på det viset. Att löften har blivit målsättningar har diskuterats många gånger. Men att beslut blir målsättningar är ju ett steg längre. Ett beslut som vi fattade för två månader sedan har numera blivit en målsättning för föräldraförsäkringen. Jag tycker att vi har en bra föräldraförsäkring i Sverige, och jag stödjer socialdemokraternas utbyggnad såsom den var planerad. Men jag tycker att det är mycket tråkigt att man har lovat och t.o.m. beslutat och sedan ändrar detta beslut. Jag sade tidigare att om de unga föräldrarna hade fått veta att de skulle få tre månader och nästa år eller möjligen något senare tre månader till, hade detta förmodligen inte uppfattats på något annat sätt än positivt. Jag tror att människor kan acceptera att det tar tid att bygga ut olika reformer. Men när riksdagen har fattat beslut, brukar det vara slutgiltigt. Då brukar man äntligen kunna lita på att det har hänt, att det har gått igenom, att man får sin förlängda föräldraförsäkring. Men det fick man i år ändå inte.
Herr talman! Låt mig först undanröja ett missförstånd hos Barbro Sandberg. Man måste inte avhålla sig från arbete för att få föräldraförsäkring. Man bestämmer själv i vilken utsträckning man vill ha den, och man kan arbeta utifrån de möjligheter man har på sin arbetsplats, dela upp det och därigenom förlänga tiden. Margit Gennser talade om att inflationen är alldeles för hög. Ja visst, man måste lära sig att hata inflationen. Det är ett mycket bra uttryck som Mona Sahlin har. Men man gjorde väl inte det speciellt bra i slutet på 70-talet när vi hade över 10 90 högre inflation. Det kanske berodde på att man på den tiden inte drog åt samma håll i fråga om vilka reformer man ville ha och vilka beslut som skulle fattas. När det gäller föräldraförsäkringen måste jag fråga er: Vad skulle ni bedöma att ett vårdnadsbidrag skulle ligga på i dag om det skulle räknas upp enligt penningvärdeförsämringen från den tidpunkt då vi beslutade att det skulle vara 15 000? Och vilken kostnadsnivå bedömer ni att barnomsorgen skulle ligga på, den som ni då bedömde skulle ge upphov till 12 000 om året i ökade kostnader? Samtidigt skulle ni ta 4 miljarder från kommunerna, eftersom det skulle kompenseras genom en utökad barnomsorg. Jag är litet tveksam till detta. Resten, upp till de 9 miljarder som det kostar, överlåter ni med varm hand åt nuvarande regering att komma med förslag om. Det är nästan litet egendomligt att man i samtliga reservationer har den förhoppningen att regeringen skall lägga fram ett förslag för att kompensera upp till 9 miljarder. Jag har ställt frågan förut, och jag är mycket intresserad av vad 15 000 i vårdnadsbidrag egentligen skulle vara för att motsvara de 15 000 som ni föreslog i slutet av 1987.
Herr talman! Jag tycker alltid att det är generande när vi skall tala om 70 talets ekonomiska utveckling och jämföra med 80-talets ekonomiska utveckling. 70-talet var exceptionellt. Vi fick en oljekris 1973 beroende på en kartell, vilket ledde till att hela världsekonomin råkade i olag. Den socialdemokratiska regeringen som satt vid makten fram till 1976 ställde dessutom till vissa mycket svåra övergångsproblem för Sverige för åren 1976 och framåt på grund av sin överbyggnadspolitik. Man hade alltså släppt lös penningmängden och låtit företagen producera på lager, och vi hade även en alldeles egen intern strukturkris ovanpå den internationella. 1980-talet kännetecknades faktiskt av att Reagan ändrade den ekonomiska politiken, och vi fick en tillväxt i världen. Så är det, och det kan fru Håvik få reda på av alla ekonomiska kommentatorer som ser tillbaka. Reagan anses också vara en av USAs bästa presidenter, men det talar vi inte så mycket om här i Sverige. Det är därför man inte kan jämföra den internationella inflationen på 70 talet med den hemmagjorda inflation vi har haft. Vi skall komma ihåg att oljepriserna gick ned, att de internationella räntorna gick ned, osv. Vad har då detta betytt för inflationen? Under det decennium då socialdemokraterna mest hela tiden har suttit vid makten har en 16-öring blivit ungefär 8 öre. Sedan går det att räkna ut vad vårdbidraget och en mängd andra saker egentligen skulle ligga på för nivå. Jag vill också ta upp något som jag inte hann med i mitt förra inlägg, nämligen kontaktdagarna. Jag kan inte begripa hur man moraliskt kan motivera att de människor som hänvisas till privat barnomsorg icke skall få kontaktdagar, medan de som är skattesubventionerade, bl.a. av de människor som inte får offentlig barnomsorg, skall ha kontaktdagar. Jag kan icke fatta detta, och jag vill i detta sammanhang använda ordet diskriminering. Jag tycker inte att ett gott samhälle skall se ut på det sättet. Folk skall behandlas någorlunda lika. En annan fråga i vilken jag faktiskt tycker att det ligger litet av tvivelaktig argumentering är förhållandet mellan föräldraförsäkring och vårdbidrag. Den studerande medicine kandidaten som inte har någon inkomst men kanske ändå skaffar sig ett barn när hon är 23 eller 24 år skall bara få garantinivån i föräldraförsäkringen, medan de som har arbete och inkomster skall få mycket mer. Detta är inte riktigt. Här ser vi på det mycket olika. Barnafödande är mycket naturligt, och hushållen skall faktiskt kunna fostra sina barn och behålla så mycket av sina inkomster att de också kan betala för barnens fostran.

Herr talman! Doris Håvik ser förslaget till föräldraförsäkring utan att se på vad som händer för övrigt när det gäller förslag som vi håller på att förbereda och fatta beslut om i riksdagen. Det gäller inte minst skatteförslaget. Vi vet att det, med de stora kostnadsökningar det innebär på exempelvis boendekostnadssidan, helt uppenbart missgynnar barnfamiljerna. Barnfamiljerna lovades en hög ersättning i form av en kompensation i barnbidraget. Barnfamiljerna känner naturligtvis en stor besvikelse över att de inte får denna, eftersom den alldeles säkert behövs. De får inte föräldraförsäkring, och de får inte barnomsorg. Doris Håvik drar sedan fram förhållandena som rådde under den regering som fanns mellan 1976 och 1982. Hon talar om att man inte drar åt samma håll. De rapporter som kommer från dagens regeringskansli, med ett parti, har precis samma innebörd. Där drar man minsann inte heller åt samma håll, utan där finns många uppfattningar som gör sig gällande. Sedan fattas beslut som många i partiet har svårt att acceptera. Det är också politisk verklighet. Vi har i våra olika förslag också tagit fram hur vi skall finansiera vårt förslag till vårdnadsbidrag. Vi räknar naturligtvis också med att vi skall räkna upp vårdnadsbidraget när vi får klart för oss hur den totala situationen ser ut. Vi drar oss heller inte för att använda samma finansieringsform som socialdemokraterna med statsministern i spetsen använde sig av i det förslag om föräldraförsäkringens utbyggnad som lades fram. Man hade då heller inte några finansieringsförslag, utan det skulle lösa sig på vägen. Vi är i så fall i gott sällskap. Vi är beredda att verkligen se till att problemet blir löst och att barnfamiljerna får någonting efter det att föräldraförsäkringen har spelat ut sin roll. Det är detta som man behöver, och det är vad barnfamiljerna vill ha. Möjligheten att dela på ledigheten med föräldrapenning är inte en realitet för de allra flesta, eftersom man inte har möjlighet att få barnomsorg när barnen är små och därför inte kan spara dagar med föräldrapenning för ett sådant utnyttjande. När det gäller den tillfälliga föräldrapenning som utgår vid stängning av daghem och när dagmamman är sjuk finns det en logisk kullerbytta i det som gäller i dag. Vi från oppositionen vill få utrett hur det här egentligen skall vara och huruvida det som gäller i dag är riktigt. Vi säger inte nej till att kommunerna skall ha huvudansvaret, men en utredning borde kunna ske just på detta område.
Herr talman! Doris Håvik sade tidigare att omsorgen är utbyggd för de föräldrar som har vuxna handikappade barn boende hemma. Hon sade att det var ordnat i dag. Jag vet inte om Doris Håvik då menar att den vård som vi kallar anhörigvård skall räknas som utbyggd. Man har rätt till anhörigvård i 30 dagar. Men har man ett handikappat barn lever det förhoppningsvis ganska många år, och man vet ju hur ofta de utöver sitt handikapp blir sjuka. Då måste någon vara hemma och hjälpa dem. Utgiften för den här vården kan egentligen inte vara någon större kostnad. Den måste ändå betalas i dag. När det sedan gäller de prioriteringar som vi har gjort i våra motionsförslag har vi i januari lagt fram förslag om den ekonomiska politiken med den prioritering som vi då gjorde med en miljardsatsning på det glömda Sverige.
Herr talman! Jag kan svara Barbro Sandberg omedelbart. Handikappade personer som är 16 år har rätt till handikappersättning. De har kommit in i socialförsäkringssystemet på ett sådant sätt att det också finns en rätt att utnyttja möjligheten till anhörigvård, och man får ersättning för detta. Dessutom har kommunerna också ett ansvar för dessa människor som de verkligen bör leva upp till. Sedan till det Margit Gennser sade. Jag tog upp den kastade handsken. Margit Gennser började tala om tiden från år 1982. Jag ber om ursäkt om det var så besvärande att jag halkade tillbaka litet till 1970-talet, och att detta då bedöms som generande. Jag tycker nästan att det på något sätt är generande. Jag fick inget svar på vad dessa 15 000 kr. i vårdnadsbidrag skulle vara värda i dag enligt Margit Gennser och vad barnomsorgen skulle beräknas kosta. Jag har en känsla av att barnomsorgskostnaderna i många kommuner har gått förbi dessa 15 000 kr., och det lär inte finnas något att göra någon avräkning på, såsom avsikten var. Jag vill ta upp en sak till. Det är klart att det i och för sig kan vara intressant att höra att Reagan var den mest älskade presidenten. Men jag har litet svårt att förstå att det hör hemma i en debatt om föräldraförsäkringen här i Sverige. Han införde i varje fall inte någon föräldraförsäkring i Amerika. Han införde inte ens rätt till betald ledighet. Nu föreslås det att man skall kunna få obetald ledighet i tre månader. Men skulle det förskräckliga gå igenom skulle presidenten kunna lämna in sitt veto, så det lär väl inte bli någonting. Visst kan man göra internationella jämförelser. Jag har många siffror som gäller de aspekter ni tog upp. De är redan medräknade. Sedan till det förskräckliga som tydligen skall hända i och med att skattereformen genomförs. Låt oss se vad ni tycker, tänker och säger i januari. Jag känner nästan igen den debatt som fördes när vi genomförde ATP-försäkringen och allt det förskräckliga som skulle hända. Nu tar man till skattereformen när vi diskuterar föräldraförsäkringen. Jag beklagar att vi inte har kunnat bygga ut den. Men det var ett led i att få till stånd ytterligare överenskommelser som var till nytta för Sveriges ekonomi.
Herr talman! Av den här debatten har det klart framgått att socialdemokraterna inte drog tillbaka förslaget om en utbyggd föräldraförsäkring av ekonomiska skäl, utan det var helt enkelt, som Doris Håvik erkänner, en politisk eftergift åt folkpartiet. Det var mycket olyckligt att socialdemokraterna gjorde det valet. Det var olyckligt för föräldrarna, men också för debatten om familjepolitiken. Vi kan här redan i kväll höra hur de borgerliga partierna återupprepar argumenten om vårdnadsbidraget såsom de stod vid debatten innan vi fattade beslutet om att bygga ut föräldraförsäkringen. Nu vågar man igen gå ut och påstå att ett vårdnadsbidrag på 1250 kr. i månaden skulle innebära valfrihet för föräldrarna, en valfrihet att välja att vara hemma med sina barn, att arbeta eller att förkorta sin arbetsdag, fastän vi samtliga här närvarande vet att dessa 1250 kr. inte ens räcker till att förkorta arbetstiden med blygsamma 10 minuter om dagen om man samtidigt skall ha kvar sina barn på dagis. Det är mycket olyckligt att socialdemokraterna ansåg att det var viktigare att hålla löftet till folkpartiet än löftet till barnfamiljerna. Det är heller inte någon som här i kväll har vågat påstå att det var ekonomiska realiteter som låg bakom att man drog in förslaget om en utvidgning av föräldraförsäkringen. Det är nog ganska klokt, eftersom även småbarnsföräldrar kan räkna ut att om det fanns över 60 miljarder kronor till en skatteomläggning som främst gynnade höginkomsttagarna skulle det ha funnits utrymme för 1,3 miljarder kronor till en utbyggd föräldraförsäkring. Jag vill avslutningsvis också kommentera kvoteringen av den utbyggda föräldraförsäkringen. Visst handlar det om attityder och attitydpåverkan. En av anledningarna till att papporna inte är så benägna att stanna hemma med sina barn är att de vet hur de kvinnor som stannar hemma hos sina barn blir behandlade på arbetsmarknaden. De vet att kvinnorna förlorar poäng redan från början. De får en sämre ställning i arbetslivet, och de kommer att straffas som äldre genom att de får sämre pensionspoäng för att de har varit hemma hos sina barn. Det är först när kvinnor och män får samma ställning i familjelivet som de också får samma ställning på arbetsmarknaden. Om kvinnor och män i samma utsträckning tar ansvar för barnen och är hemma kommer också kvinnor och män att behandlas lika på arbetsmarknaden. Att få papporna att vara hemma hos sina barn är en nyckelfråga för jämställdheten.
Herr talman! Doris Håvik säger att de handikappade är inne i vuxenlivet när de är 16 år och får handikappersättning. Handikappersättning får man om man har merkostnader, och det skall finnas ett varaktigt behov under minst sex månader. Det tycker jag inte man kan jämföra med om man blir tillfälligt sjuk och behöver få vård. Doris Håvik hänvisade också till anhörigvård. Anhörigvården är mycket dåligt utbyggd i kommunerna. Vidare hänvisade också Doris Håvik till att kommunerna har ett ansvar. Jag förstår alla invändningar från Doris Håvik. Jag kan också dra slutsatsen att Doris Håvik inte känner någon handikappad som är i behov av mycket hjälp. I så fall skulle hon inte ha föreslagit att det ideligen skall komma nya människor och hjälpa till med de kanske mest intima sakerna. En handikappad som bor hemma är van vid att en anhörig hjälper till. Behöver den handikappade extra hjälp är det naturligt att den anhörige skall kunna få en möjlighet att kunna vara hemma och hjälpa till.
Herr talman! Doris Håvik tyckte att jag var orättvis när jag jämförde inflationstakten under 70 och 80-talen. Jag sade att det var generande att jämföra två perioders inflationstakt när de internationella förutsättningarna var så olika. Det är det som är väsentligt att komma ihåg — 70-talets internationella lågkonjunktur och 80-talets högkonjuktur. Det är viktigt att visa att den ekonomiska politiken i Sverige inte var orsaken till att Sverige hade bättre ”go” i ekonomin. Däremot har den ekonomiska politiken varit orsak till att vi har haft betydligt högre inflation i Sverige än i våra vanligaste konkurrentländer. Under 80-talet har det alltså varit en hemmagjord inflation. Det hela är den socialdemokratiska ekonomiska politikens fel. Det är därför vi kan ifrågasätta hela det politiska spektrat. Men fru Håvik kan faktiskt inte fråga vad vi skall göra i en fråga när vi inte kan påverka alla de andra frågorna och sedan säga att vi skall komma igen när vi har regeringsmakten. Vidare sades det att vi är skrämda av skattereformen, och ATP nämndes. I går stod det på löpsedlarna att ATP-systemet håller på att haverera. Vi skall ändå vara litet försiktiga. Jag har ställt en konkret fråga som gäller kontaktdagarna i privat barnomsorg. Jag tycker att det är en väsentlig principiell fråga, men jag har inte fått något svar. Varför skall inte föräldrar som har sina barn i privat barnomsorg — möjligtvis därför att det tycker att det är bra, möjligtvis därför att de faktiskt inte får plats i den kommunala barnomsorgen - inte få tillgodogöra sig kontaktdagar när föräldrarna till barn som har kommunal barnomsorg får göra det? Vad är det för rättvisa i detta? Vad är det som motiverar detta? Jag har inte fått svar, och jag upplever detta som diskriminering. Det finns inget svar i utskottets yttrande. Det framgår endast att utskottet inte tycker att det är bra. Det är inget svar, och det är ingen motivering. Det är olyckligt att vi inte här kan få reda på vad det är för motiv som ligger bakom.
Herr talman! Jag vet att skattedebatten skall komma i ett senare sammanhang. Men det skatteförslag som nu föreligger påverkar påtagligt barnfamiljernas situation. Man har räknat med att boendekostnaderna kommer att öka med 40 2 på 2 år. Det är något som är påtagligt. Vi vet också att momsen på maten skall höjas, vilket är en stor kostnad för barnfamiljerna. Regeringen har insett att många grupper måste kompenseras. Det skatteförslag som skulle innebära minskade transfereringar utgör en ökad rundgång på alla håll och kanter, och allt större klyftor skapas i samhället. Centerpartiets förslag till barnomsorg och familjepolitik handlar om en annan fördelning av dessa pengar som ger en möjlighet för barnfamiljerna att få valfrihet när det gäller barnomsorgen och möjligheter att klara av en skatteomläggning på det sätt som centerpartiet vill finansiera den. Vi vill att familjen skall ha möjligheter att påverka detta. Det skall inte vara samhället som talar om att de kontaktdagarna skall man ta ut då och då och därför att man enbart har fått kommunal barnomsorg. Andra krav från familjen beaktas inte. Om det blir ett vårdnadsbidrag får vi en helt annan fördelning av pengarna till regionerna i vårt land och en ökad valfrihet för barnfamiljerna.
Herr talman! Kvinnorna i vårt land, som har en sysselsättningsgrad på 88 70, är inte nöjda med ett vårdnadsbidrag. De vill ha en föräldraförsäkring, där de får en kompensation för den inkomstförlust som de gör. Det moderna samhället måste se till att ersättningen är relaterad till inkomstbortfallet. Numera är det bara moderata samlingspartiet som även vill sänka sjukpen ningen. På så sätt är det en viss logik i att partiet vill sänka både föräldraförsäkringen och sjukpenningersättningen. De övriga partierna anser att sjukpenningen är viktig. Men det handlar om ett inkomstbortfall även då. Jag har i denna debatt en bestämd känsla av att ni från borgerligt håll egentligen vill ha föräldraförsäkringen utbyggd. Det skulle förvåna mig utomordentligt mycket om den medicine kandidat på 23 år som nämndes tidigare inte hade en inkomst som berättigade till en sjukpenninggrundande försäkring. Mina systrar som är läkare arbetade och tjänade ganska bra med pengar på sina ferier. När det gäller utbyggnaden av tryggheten i vårt samhälle säger Margit Gennser att det måste bli mera valfrihet och att det måste skapas ytterligare möjligheter. Samhället får inte vara så genomanalyserat osv. Jag vill påstå att man därigenom tar ifrån dessa människor möjligheter. Vi behöver ett starkt samhälle. Vi behöver en socialförsäkring som ställer upp för människorna. Jag kommer att kämpa för det så länge jag kan. Föräldraförsäkringen har hittills bara kunnat byggas ut med en etapp under nuvarande valperiod. Vi har ändå lyft upp den till 12 månader med 90 26 ersättning och ytterligare tre månader med 60 kr. om dagen. Det som inte har byggts ut är att få full kompensation. Detta med 1,3 miljarder kronor, Margö Ingvardsson, plus en överhettad arbetsmarknad, avtalsrörelsen som kostade otroligt mycket pengar samt människor som skrek efter arbetskraft innebar att vi måste dämpa arbetsmarknaden på något sätt och få en lugnare utveckling. Dessutom behövde ekonomin få in litet mera pengar. Föräldraförsäkringen bidrog också till denna situation.

Herr talman! Frågan om sjukförsäkringens kompensationsnivå togs upp här. Jag sade i mitt inledningsanförande att man även här måste se förslagen i ett större sammanhang. Man måste se över skatteförslagen och förslagen för sjukförsäkringen — då också föräldraförsäkringen. I och med att vi förutsätter att skattetrycket sänks, och även marginalskatterna, blir den sociala standarden densamma. När denna typ av intrikata problem diskuteras är det alltid så lätt att ta ut en liten bit av det hela och inte se frågan i sitt sammanhang. Helheten går förlorad, logiken och faktiskt den riktiga informationen till medborgarna. Skatter och försäkringssystemet måste ses i ett sammanhang. Det gäller också vårdbidraget. Det skattetryck och vårdnadsbidrag vi föreslår, och en del andra förslag på skattesidan, ger familjerna helt andra förhållanden i ett försäkringssystem i ett högskatteland. Sedan går det att välja om man tycker att det skall ske en styrning uppifrån eller om man tycker att människorna skall få styra sina liv själva så mycket som möjligt. Det är fråga om värderingar. Där tycks vi inte kunna övertyga varandra. Vi kan prata hela kvällen, men jag antar att vi håller fast vid våra synpunkter.
Herr talman! Jag hade i och för sig inte tänkt att begära ordet igen, men det måste ändå vara någon ordning på debatten och uppgifterna måste vara korrekta. När Doris Håvik påstår att hon har systrar som studerar samtidigt som de tjänar pengar och därmed får föräldrapenning kan detta inte vara sant, eftersom man faktiskt måste arbeta 240 dagar i följd för att vara berättigad till föräldrapenning. Man blir inte sjukpenningplacerad om man inte tänker arbeta under minst sex månader. Det är inte rimligt att man kan arbeta på ferier, bli sjukpenningplacerad och sedan få föräldrapenning. Vi har behandlat fall i utskottet som handlat om kvinnor som har varit föräldralediga under mer än ett år. Sedan har de börjat arbeta och blivit gravida igen, men eftersom de inte arbetat sex månader har de inte fått någon sjukpenningplacering.

Herr talman! Även jag hade för avsikt att disciplinera mig och bara hålla mig till mina två repliker, men när Doris Håvik plötsligt kastar om och försöker förklara det ekonomiska sambandet med att man var tvungen att dra in föräldraförsäkringen, måste jag få kommentera detta. Doris Håvik gick ifrån sin första beskrivning, där vi var överens om att det bara var av politiska skäl som man drog tillbaka föräldraförsäkringen. Nu försöker Doris Håvik säga att orsaken var situationen på arbetsmarknaden — dvs. överhettningen —, kraven i avtalsrörelsen och inflationen. Jag väntade bara att Doris Håvik skulle säga: ”-—— och så hade vi ett ökat underskott i bytesbalansen”, för det har andra hävdat som orsak till att man drog in föräldraförsäkringen. Dessa samband finns inte och det är Doris Håvik medveten om. Det vore nog klokare om Doris Håvik stod fast vid den första versionen och erkände att det enbart var fråga om en politisk eftergift till folkpartiet och att föräldraförsäkringens utbyggnad inte hade något att göra med krisen i den svenska ekonomin.